Herr talman! Kapitalets strukturomvandling, kapitalets internationalisering och det ökade internationella beroendet för vår industri och för vår nations ekonomi är huvudorsakerna till de obalanser som råder i landet. Det område som nu drabbas hårdast efter det att Norrbotten och hela Norrland i det närmaste utarmats är Bergslagsregionen. Det är ett område som omfattar Dalarna, Värmland, Gästrikland i Gävleborgs län, norra Uppland, Västmanland och Örebro län. Bergslagens kris orsakas alltså av de fria marknadskrafter som enligt moderaterna kan ta det verkliga ansvaret och som i dag har 190 miljarder i likvida medel — men ändå är Bergslagen i kris. Det är de här fria marknadskrafterna som storfinansen och borgerligheten i dess helhet, men moderaterna i synnerhet, med hela sin politik vill gynna. Det är från den utgångspunkten man får se hur industriorterna i Bergslagen nu drabbas av kris och omstrukturering. T. o. m. länscentra i de här områdena drabbas av allvarliga problem. Bergslagsproblemen visar att den stödpolitik som förts har varit otillräcklig, och de visar nödvändigheten av en mycket bredare lösning än vad traditionell regionalpolitik erbjuder. Ett program som innefattar bl.a. statliga lokaliseringar, förbättringar av kommunikationer och en industriell förnyelse med hjälp av löntagarfonder är nödvändigt. Att åtgärderna är nödvändiga i den här regionen kan vi se när vi tittar på tabellen i utskottets betänkande på s. 48, som gäller den offentliga sektorn. Om Bergslagen kan man läsa att den offentliga sektorn mellan åren 1970 och 1980 ökade med 11 900 personer, samtidigt som det totalt var 5 100 personer i ökning. Man kan alltså se att verksamheten utanför den offentliga sektorn under perioden minskade med 6 800 människor. Under perioden 1980-1990 förväntas i den här regionen den offentliga sektorn öka med 1 400 personer. Den totala effekten på sysselsättningen förväntas emellertid bli en minskning med 11 100 personer enligt de här prognoserna, vilket betyder att verksamheten utanför den offentliga sektorn kommer att minska med 9 700 personer. Detta illustrerar den situation som hela Bergslagsregionen befinner sig i just nu. Bergslagen och det län som jag företräder här i riksdagen — Kopparbergs län, alltså Dalarna — har i årtionden och kanske i århundraden varit utsatta för svenska storföretag och för de ekonomiska makthavarna i landet. Dessa har styrt utvecklingen. De har haft hand om skogsbruket och råvarorna, malmen, stålindustrin och verkstadsindustrin. Det är storfinansens med dess ekonomiska makt som har styrt utvecklingen. De har, som vi har sett genom årtiondena, inget som helst ansvar för människorna, för regionen och för dem som blir arbetslösa. Vi kan som exempel ta den senaste strukturomvandlingen. Det gäller specialstålet och det nya företaget Avesta AB. Dess nye driftige chef, som det väl skall vara, Gunnar Engman, säger på en direkt fråga om man skall ta något ansvar att man inte skall göra det i Avesta. Staten tar ju in skattepengar på annat håll för att klara av de här sysselsättningsproblemen. I ett nötskal säger en storfinansrepresentant vad det handlar om. Vi bryr oss inte om människorna. Vi bryr oss bara om vårt företag. Regeringen har ju inte heller några ambitioner att styra utvecklingen, varför konsekvenserna blir mycket svåra i den här regionen. Den regionalpolitik som förts av den socialdemokratiska regeringen har inte varit den motvikt som behövts, utan processen har fortsatt i ökat tempo under 1980-talet. Det har gjorts arbetsmarknadspolitiska insatser, och dem skall de vara tacksamma för som har fått del av dem, så att bygderna inte blivit alldeles utarmade. Men den socialdemokratiska regeringens övergripande ekonomiska politik — med en hänsynslös exportinriktning och svångrem på den offentliga sektorn — har inte gynnat Bergslagens utveckling och kommer heller inte att göra det. Nej, vad det handlar om är makten över investeringarna, som måste styras till Bergslagen och andra utsatta regioner. Därav finns ingenting i regeringens politik. Behovet av jobb är stort i mitt län. Det är lätt att se att det behövs 20 000 nya arbetstillfällen inom den närmaste perioden för att klara en anständig arbetsmarknad. Industriministern sade här tidigare att de största problemen finnsi Bergslagen. Sedan han redovisat vilka åtgärder som vidtagits, sade han att det återstår mycket att göra. Det behövs centrala och regionala beslut, och det tar tid att ändra strukturen. Ja, tacka för det, när samhället och arbetarrörelsen inte skapar sig de instrument som behövs utan förlitar sig på de fria marknadskrafternas välvilja, för det är ju vad det handlar om. Regionalpolitiken har i det här sammanhanget ingen chans att ta itu med de problem som Bergslagen står inför. Jag menar att industriministern i stort sett erkänner att vi står handlingsförlamade. Då menar man väl inte heller allvar med talet om arbete åt alla — man menar sysselsättning åt några få. Är då arbetslösheten något nödvändigt och ofrånkomligt? Nej, säger vi. Den är till stor del beroende av den arbetsmarknadsekonomi som vi har i dag, och därför måste vi åtgärda den och med all kraft se till att den inte förorsakar mer skada. Framför allt måste vi kasta undan dess idiologiska paraply, att det är den enskilde arbetslösheten beror på. Det övergripande målet för regionalpolitiken måste vara att få alla människor i arbete, och då är de traditionella metoderna otillräckliga. I en region som Bergslagen och mitt län Kopparberg är det ett villkor att näringspolitiken utvecklas, att man tillvaratar råvaror och naturrikedomar och på ett naturligt och mänskligt sätt använder alla de resurser som finns i området. I den motion som jag har väckt vill jag peka på att man måste ta till vara malmen, att man måste utveckla Dalarnas verkstadsindustri och att man måste ta vara på jordbrukets och skogsbrukets möjligheter. Vidare måste turismen utvecklas på ett helt annat sätt än för närvarande — i stället för att styras av spekulation måste verksamheten övergå till att bli en folkturism. Det är också nödvändigt att kommunikationerna utvecklas, att byggandet planeras långsiktigt och att miljöförsämringen stoppas. Vi kan inte godta att statliga företag nära nog är de första att försöka bryta mot uppställda miljökrav. Dessutom är det nödvändigt att den offentliga sektorn inte stryps utan utvecklas. Staten kan bidra genom att som det heter lokalisera statlig verksamhet till området. Man måste använda hela den offentliga verksamheten för att skapa nya resurser i Bergslagen. Inte minst borde de statliga företagen här vara föregångare. I Bergslagen finns det stora rikedomar som i dag utnyttjas av det privata näringslivet, bl.a. vattenkraft. Där görs stora inkomster som i många fall förs ut ur området. Vi menar att dessa rikedomar bör stanna kvar. De bör fonderas och användas för att skapa sysselsättning. Sedan måste väl spelet och leken med de resurser som finns i Bergslagen i Mellanfonden sluta. Leken med aktier ger inte ett enda jobb. Mellanfonden i Bergslagen skapar inga arbetstillfällen utan satsar bara på aktier utanför Bergslagen. Den har alltså ingen som helst regionalpolitisk betydelse för sysselsättningen. Om det sker en reformering, så att fonderna aktivt medverkar till en långsiktig utbyggnad och industriell utveckling, innebär det att de svaga regionerna stärks. Fonden måste satsa på sysselsättning, investera direkt i ny industriverksamhet, i stället för att hålla på att leka på aktiemarknaden. Då skulle man verkligen få chansen att spela en regionalpolitisk roll. Det är ju detta som är poängen om man använder fonderna på rätt sätt och inte leker med aktier. För arbetarrörelsen ter det sig som ett spel med Mellanfonden, när den ser dess köp av aktier i olika bolag i landet, men utan en enda konkret åtgärd till Bergslagens bästa. Det handlar om att sätta produktivt kapital i tjänst för att skapa sysselsättning. Då måste det ske en fullständig förändring av fondernas verksamhet. När det gäller utvecklingen i denna region får man inte glömma den totala fördelningspolitiken. Jag vill peka på att i den rättvisa fördelningen ingår även en förkortning av arbetsdagen, som kan vara mycket framgångsrik när det gäller att skapa sysselsättning. Detta är kanske inte så mycket ett regionalpolitiskt medel, men det är en viktig åtgärd för att få alla i arbete. När det gäller andra insatser inom regionalpolitikens område har jag i de reservationer jag har avlämnat tagit upp stödområdena. Om de nu har någon betydelse — och det anser vi naturligtvis att de har — tycker jag att de borde vara rättvisa och riktiga. Hallstahammar och Surahammar blev styvmoderligt behandlade förra året. För min del anser jag att de bör placeras i stödområde C. En annan kommun som ligger nära min hemort, nämligen Gagnef, har drabbats häpnadsväckande hårt av utvecklingen. Även där borde insatser göras genom att hänföra Gagnef till stödområde C. Det finns också en motion om Mittskandinavien, där man kräver en utvecklingsplan för området i Mittskandinavien. Samhället bör där ta ett ansvar. Utskottet säger att detta är en uppgift för gränskommunerna på vardera sidan, men vi som lever där menar att t.ex. tvärförbindelsen mellan Gävle och Oslo måste vara något som hela samhället måste ta på sitt ansvar. För övrigt vill jag säga att det är tur att det finns vpk:are här i riksdagen som kan yrka bifall till och ställa upp för bra socialdemokratiska förslag. Det finns sådana som inte den socialdemokratiska majoriteten funnit skäl att ställa upp för. Till sist, herr talman, vill jag poängtera den teknik och kunskapsspridning som sker i detta land. Vad skall den ske på för villkor? Det talas mycket om att det skall ske en spridning. Man är välvillig. Man vill göra den ena satsningen efter den andra. Det föreslås t.o.m. en teknisk högskola i Bergslagen. Men det avgörande för vad som händer med tekniken och var den skall hamna är var näringslivet kommer att expandera. I det här fallet spelar löntagarfonderna en oerhört stor roll. I annat fall kommer dets.k. fria näringslivet att självt utnyttja den nya tekniken, och då har samhället i dagens läge ingenting att sätta emot vad beträffar lokaliseringen. Det handlar om att utveckla den offentliga verksamheten så att vi får ny teknik även inom de utsatta regionerna. Det handlar faktiskt om samhällelig styrning. Det handlar inte om att uppmuntra det s.k. fria näringslivet att eventuellt ta chanser. Det kommer att bli fråga om marginella chanser. Den stora och avgörande utvecklingsmöjligheten skapas genom samhällets styrning. Där har faktiskt löntagarfonderna en roll att spela. Med det här, herr talman, yrkar jag bifall till min reservation som fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande 13.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 34 har föranletts av en vpk-motion. Utskottet har ansett att ärendet bör behandlas i samband med regionalpolitiken därför att fonderna enligt motionens krav borde få en regionalpolitisk inriktning. De borgerliga partierna har förenats i en gemensam reservation med utgångspunkt i sin gemensamma syn att löntagarfonderna skall avskaffas. Löntagarfonderna är delfonder inom den allmänna pensionsfonden med särskilda styrelser, fem till antalet. De krav som ställs på löntagarfondernas medelsförvaltning är god förvaltning, långsiktighet och riskspridning. Avsikten är att löntagarfondernas placeringar skall vara till gagn för svensk produktion och sysselsättning. Den regionala anknytningen av fonderna sker genom rekryteringen till styrelserna. Därigenom sprids inflytandet, och fonderna får en nära anknytning till regionerna. Vid riksdagsbehandlingen 1983 framhölls vikten av styrelsernas regionala anknytning, särskilt i arbetsmarknadsutskottets yttrande. Riksdagsbeslutet 1983 innebar emellertid att fonderna inte skulle ha några uttalade regionalpolitiska mål. Det är i stället genom sin regionala anknytning som särskilda kunskaper om utvecklingsförutsättningar skall kunna vinnas inom fonderna. Därmed skapas bättre förutsättningar för satsningar i framtidsinriktade projekt ute i regionerna. Genom löntagardominansen i styrelserna har fonderna en bred förankring också i regionernas arbetsmarknad. Frågan om inriktningen av löntagarfondernas verksamhet prövades ingående vid riksdagsbeslutet hösten 1983. Med hänsyn till detta och till att fonderna ännu inte fungerat så länge att slutsatser kan dras av verksamheten som skulle innebära behov av förändringar avstyrker vi motionen. Det bör ankomma på styrelserna att även i fortsättningen utveckla verksamheten till landets och de berörda regionernas bästa. Detta bör ske enligt de grunder som riksdagen angett genom sitt konstituerande beslut. När det gäller löntagarfonderna i Sverige skulle jag vilja lämna några ytterligare kommentarer. Sverige är kanske det industriland som har den kraftigaste koncentrationen av privat ägande och makt i näringslivet. Och koncentrationsprocessen fortgår oavbrutet. Vi har på senare år kunnat se hur de stora privata förmögenheterna i miljonklassen ökat. Nu handlar det emellertid inte längre om miljontals kronor — nu handlar det om mångmiljardbelopp som har placerats i aktier och fastigheter från de privata makthavarnas sida. Det är därför att denna ägandeoch maktkoncentration ligger utom räckhåll för demokratisk kontroll som vi genom löntagarfonderna har försökt få ett visserligen blygsamt insteg i denna maktsfär. Den här ägandeoch maktkoncentrationen är skadlig för den svenska ekonomin på flera sätt. Den samhällsekonomiska stabiliteten utsätts för stora påfrestningar när den enda säkra effekten av lönepolitisk återhållsamhet är att de största privata förmögenheterna blir ännu större. Nödvändiga vinster i företagen, som skall ge motiv och finansiellt utrymme för investeringar, leder till ökade orättvisor. Konsumenternas och andra intressenters berättigade inflytande över produktionen försvagas när ägande och makt koncentreras till en begränsad krets stora ägare. Marknadsekonomins funktionssätt skadas när ett fåtal dominerande ägare har ett avgörande inflytande över olika marknader. Marknadsekonomin tar i själva verket död på sig själv, om den får fortsätta som den hittills har gjort. Löntagarfonderna är ett verktyg för att i någon liten mån undanröja dessa brister i ekonomins funktionssätt. De skall göra tillväxtens fördelningspolitiska förutsättningar mer acceptabla genom att nödvändiga vinster inte bara tillfaller samhällets rikaste. De kan därmed också göra marknadsekonomin mer levande genom att begränsa fåtalets inflytande. Den absurda beskrivning av löntagarfondernas sätt att fungera som vi har hört tidigare i debatten tar jag bestämt avstånd från. Herr talman! Jag får kanske yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är ju inte första gången som löntagarfonderna diskuteras i denna kammare, men deras ställning blir inte starkare för varje gång de diskuteras, utan det går möjligen åt andra hållet. Enligt gjorda undersökningar har förtroendet för fonderna inte ökat jämfört med när de infördes. Det är väl också ett bevis för att de inte har den förankring ute bland människorna som socialdemokraterna förmodligen har hoppats på. Olika företrädare sade beträffande regionalpolitiken att löntagarfonderna skapar en framgångsrik näringspolitik, och då stänker det litet även ute i regionerna, menade man. Men vad är det som säger att löntagarfonderna skapar denna framgångsrika näringspolitik? Vad har det för betydelse om fonderna köper aktier? Det finns ju tillräckligt med pengar ute i näringslivet. Man kan då fråga sig om det är inflytande det är fråga om och inte kapitalet. Fackföreningsfondernas styrelser skapar inget större inflytande. Det är helt enkelt nonsens. Den regionala förankringen skapar enligt Sivert Andersson den nödvändiga lokala kontakten, om man kunde finna företag som var intressanta, osv. Kära nån — precis som om inte någon annan skulle känna till om det är ett intressant företag, om t.ex. en styrelsemedlem i Mellerud skulle veta vad det är för företag som är så intressant. Jag tror inte på den tesen. De här regionala styrelsemedlemmarna har man planterat ut som en täckmantel för att visa att man har skapat ett inflytande och att det är regionalt, som det heter. Jag tror inte att detta skapar något större inflytande för de vanliga medlemmarna. Det korsvisa ägandet har ökat kolossalt på grund av löntagarfonderna, vilket är negativt. De tidigare aktiesparfonderna var en bra lösning. Därför bör man alltså så snabbt som möjligt avskaffa löntagarfonderna och återinföra aktiesparfonderna.
Herr talman! Först vill jag yrka bifall till reservation 2 som är fogad till näringsutskottets betänkande 34. Jag vill instämma i den beskrivning av kapitalet som Sivert Andersson gjorde. Han sade att kapitalet har ett ohämmat vinstintresse och att man skapar enorma rikedomar. Sedan säger Sivert Andersson att löntagarfonderna i någon liten mån skall ändra på detta förhållande. Är det målsättningen för socialdemokratin och arbetarrörelsen att i någon liten mån ändra detta? Om man först beskriver denna förfärliga utveckling som vi kan se runt om i landet, i synnerhet när det gäller regionalpolitiken, då är det väl inte små insatser som behövs; då behövs det ganska stora ingrepp mot dessa krafter. Då behövs en helt annan samhällsekonomisk syn. Tycker Sivert Andersson att ägaroch maktkoncentrationen i dag påverkas av löntagarfonderna? Såvitt jag kan se är vinsterna och de likvida medlen större än någonsin, och investeringarna är ytterst små med tanke på högkonjukturen. Investeringarna sker främst utomlands. På vilket sätt påverkar löntagarfonderna? De påverkar inte ens i någon liten mån. De kanske skapar dimbildning för att arbetarrörelsen inte skall göra något — det är fritt fram för kapitalet att fatta sina strategiska beslut. Har dagens fondhantering av den regionala förankringen betytt något när det gäller den här bisatsen om regionalpolitiken? Till sist vill jag fråga Sivert Andersson om han instämmer i Gustav Perssons yttrande att det är helt orealistiskt att en löntagarfond skall ta regionalpolitiska hänsyn.

Herr talman! Jag ställde frågan: Vad är det för mening med att suga ut pengar ur företagen och därmed beröva dagens företagsledare en del av deras arbetsredskap — likviditeten. Jag fick inget svar på den frågan. Även företag som får ta emot regionalpolitiskt stöd får betala in fondavgifter. Detta leder till rundgång med stora avbränningar för att finansiera den byråkrati som krävs för att hantera systemet. Nej, industrin har inte brist på kapital men väl på lönsamma investeringsobjekt. Det har inte framgått från något håll i den debatt som har förts i kammaren i dag hur löntagarfonderna skall lyckas bättre. Löntagarfonderna innebär för det första betydande kostnadsökningar för näringslivet — dess internationella konkurrenskraft försämras. För det andra: Vinstavgiften är så utformad att den innebär en progressiv beskattning av lönsamma och expansiva företag. Vinstavgiften är en straffskatt på framgång och tillväxt, vilket försämrar företagens långsiktiga utveckling. För det tredje: Genom att tillväxtföretag beskattas och företagens kostnader ökar innebär fonderna färre arbetstillfällen och mindre investeringar i svenskt näringsliv. För det fjärde: Framtidsföretagen — de företag som med hög lönsamhet expanderar kraftigt tack vare nya, unika produkter — drabbas särskilt hårt av vinstavgifterna. För det femte: Vinstskatten innebär en ytterligare försämring av företagens möjligheter till självfinansiering. Redan som en följd av företagsbeskattningen är självfinansieringen kraftigt begränsad, vilket sedan många år bidragit till en allt sämre soliditet. Nu späds detta på genom fonderna. Fonderna skapar alltså inga nya jobb. De stöttar inte heller pensionssystemet. Vad det handlar om är makten och ingenting annat. Det har ju inte gått att forma motiv för ett kollektivt fondsystem utan att kollidera med marknadsekonomin eller göra våld på sanningen. Därmed förblir valsituationen entydig: för eller emot fonderna — ett marknadsekonomiskt system eller ett nytt med socialistiska förtecken. Om man ser till vad som har skrivits i de utlåtanden som har godtagits av LO:s resp. socialdemokraternas kongresser står det klart vilka yttersta mål som man vill förverkliga. Jag tror, herr talman, att Lars-Ove Hagberg var mycket nära sanningen då han i sitt anförande slog fast att det gällde makten över investeringarna. Makten skall användas för att åstadkomma samhällelig styrning, sade Lars-Ove Hagberg. Han menade naturligtvis statlig styrning.
Herr talman! Denna diskussion om löntagarfonderna är lika egendomlig som löntagarfondsdiskussionen har varit alltsedan fonderna infördes. Fonderna har arbetat under en mycket kort tid. Det har ställts förväntningar på och uttalats farhågor om hur dessa fonder skulle komma att fungera. Det är naturligtvis alldeles för tidigt att nu över huvud taget kunna säga hur det har gått. Vi kan inte yttra oss vare sig i den ena eller i den andra riktningen. Det tar sin tid innan ett sådant här system kommer i gång ordentligt. De uttalanden som har gjorts här i dag är av samma kvalitet som uttalandena när vi hösten 1983 diskuterade löntagarfonderna. De är alltså av en förskräckligt dålig kvalitet. Det finns över huvud taget ingen materia i kritiken mot fonderna. Det är här fråga om att skapa en motvikt till den starka maktkoncentration inom näringslivet som väl ingen kan förneka i dag existerar — faktiskt har ingen gjort det heller i dagens debatt. Löntagarfonderna har till uppgift att i de beslut som behandlar de stora ekonomiska frågorna i det svenska näringslivet föra in ett intresse, nämligen löntagarintresset. Löntagarintresset spänner över ett långt vidare område än vad kapitalets intresse gör. I de gemensamma löntagarintressena ingår sysselsättning, miljöfrågor, inflytande och möjligheten att inom det svenska näringslivet ta till vara de erfarenheter och kunskaper som gradvis byggs upp ute i industrin. Sådana möjligheter kan successivt skapas genom uppbyggnaden av ett löntagarfondssystem där inflytandet direkt är kopplat till i produktionen verksamma människor. Detta är avsikten. När fondsystemet antogs 1983 var det fullkomligt klart att några särskilda regionalpolitiska uppgifter inte skulle tilldelas fondstyrelserna.

Herr talman! Vi skall vänta och se hur det har gått, säger Sivert Andersson. Ja, visserligen är reglerna för uträkning av fondskatten mycket komplicerade, men allteftersom det kommer fram årsredovisningar gällande det första fondåret, 1984, kan man faktiskt se att det är fråga om en allvarlig dränering av vinstmedel, som försvårar uppbyggandet av en säker kapitalbas och ekonomi inom företagen. Försvagad likviditet medför att företagen och dessas anställda blir mer utsatta för marknadens ofrånkomliga anpassningskrav. Under alla omständigheter försämras tryggheten för de anställda genom försvagningen av den ekonomiska basen. Jag har i min hand ett tidningsurklipp från tidningen Folket den 19 februari 1985, där P.G. Svensson, avgående ordförande i Metallklubben på Cewe i Nyköping säger: ”Löntagarfonderna är en snara om halsen på alla som arbetar fackligt. Dagens fonder ger varken pengar i plånboken eller ett verkligt inflytande på arbetsplatserna.” Han tror enligt artikeln att fonderna kan förorsaka en borgerlig valseger i höst, om socialdemokratin inte tänker om. Nej, löntagarfonderna är inga oskyldiga AP-fonder, som Sivert Andersson ville göra gällande i sitt anförande, vilka kan trygga landets pensioner. De utgör i stället ett hot mot hela samhället genom att de underminerar grunderna för den fria företagsamhet som har byggt upp vårt land och skapat ett väsentligt underlag för vårt välstånd. Nej, herr talman, den största socialiseringsframstöten i modern tid måste vändas i sin motsats, och det är också innebörden i de tre borgerliga partiernas gemensamma avvecklingsförslag. Löntagarfonderna socialiserar Sverige. De skall användas för övertagande av makten över investeringarna. Det har vi hört alldeles nyss, Sivert Andersson. Det är endast doktrinära socialister som vill ha det så. Men fonderna skadar investeringar, nyföretagande och framtidstro, och så länge som fonderna finns kvar hotas marknadsekonomin, välståndet och friheten. Fonderna måste bort, och den frågan bör stå först på dagordningen för en ny icke-socialistisk regering vid dess första sammanträde.

Herr talman! Sivert Andersson säger att denna diskussion är egendomlig. Men är den så egendomlig? Jag tror inte det. Debatten om löntagarfonderna har förts under många år, och man har sagt att de är ett första steg. Ett första steg mot vad? Det finns inom rörelsen faktiskt personer som säger att de är ett första steg mot ett annat samhälle. Nästa steg skall självfallet tas efter år 1990. Då är det inte vi som styr och ställer, utan det är andra som gör det. Man har sått ett frö och lagt grunden för ett nytt system — det är det som det är fråga om, ingenting annat. Det är detta som skapar en viss misstro inom näringslivet. Det är trots allt näringslivet som skall skaffa fram arbetstillfällen. Jag tror inte att samhällets organ kan göra det. De är bra på att skaffa fram beredskapsarbeten, men inte så väl lämpade för att åstadkomma varaktig och bra sysselsättning. Jag menar därför att man skall vara mycket försiktig med att störa de krafter som kan skapa de rätta arbetena. Det fattas inget kapital, och därför behöver vi inte fonderna. Däremot fattas idéer om vad vi skall syssla med liksom även det rätta klimatet för att näringslivet skall kunna fungera på ett så bra sätt att drivkrafterna för att skapa de nödvändiga jobben kommer fram. Trots att socialdemokraterna under de senaste åren har fört en politik som inneburit att man tagit från de fattiga och gett till de rika, tror jag inte att näringslivets människor har det rätta förtroendet för socialdemokraterna. Det behövs en klimatförändring, och den kan vi få om vi får en ny regering till hösten och socialdemokraterna får sitta i opposition och ta igen sig ett slag. Det har talats mycket i dag om att man har tur och otur, men jag menar att den oskickliga politik som socialdemokraterna för bör diskvalificera dem under tre år och förhoppningsvis ännu längre tid. Jag tror inte att det är möjligt att svara på frågan om hur många jobb löntagarfonderna har skapat. Vi kommer aldrig att få något svar på den frågan. I och med att det är aktier som fonderna köper går det inte att svara på den frågan. Vad vi vet är att fyra välbetalda direktörer har fått jobb. Det är möjligt att socialdemokraterna nöjer sig med det.
Herr talman! Vi kan konstatera att det inte saknas likvida medel inom industrin i dag. Men från det fria näringslivet framhåller man väldigt ofta att det saknas lönsamma investeringsobjekt. Denna brist är baserad på att man inte har tillräcklig vinstmaximering. När nu dagens löntagarfonder har sin placeringsverksamhet på aktiebörsen utifrån en strävan att garantera kortsiktig avkastning på sina fonder, baserar de sig just på det fria näringslivet och dess sätt att investera. Då tycker jag att det är mycket egendomligt att, som Sivert Andersson gör, säga att dessa fonder är en motvikt till det fria näringslivet. De är i dagens situation närmast ett komplement. Det sätt på vilket de är representerade i regionerna är väl inte precis någonting att skryta med, för det är väl inte de löntagare som befinner sig direkt på arbetsplatserna som är representerade i fonderna. Det behövs en avgörande demokratisering av löntagarfonderna för att de skall kunna spela någon annan roll i framtiden än att köpa aktier. De skall kunna investera i objekt som inte är strikt företagsekonomiskt lönsamma. Det är det som det egentligen handlar om framför allt i regionalpolitiken. För vpk:s del handlar fonderna om de arbetandes makt. Den satsning som fonderna skall göra skall stämma överens med de arbetandes intressen. Det skall inte vara någon statlig styrning, utan det är de arbetande det gäller, de arbetande som vill ha jobben kvar i Sverige, de som vill bo kvar och ha jobb i sin egen region. Det är ju helt andra fonder än de som moderaterna talar om och de som Sivert Andersson försöker framställa som en motvikt till det fria näringslivet, det näringsliv och de marknadskrafter som i dag utarmar större delen av svensk industri.
Herr talman! Löntagarfonderna är inga oskyldiga AP-fonder, sade Sten Svensson, utan de är det största socialiseringshotet i modern tid. Det är inte så förskräckligt länge sedan en av de borgerliga partiernas ledare stod här i riksdagen och uttryckte sig på precis samma sätt, men då gällde det fjärde AP-fonden, den fond till vilken de borgerliga tillsköt ytterligare kapital när de kom i regeringsställning. Det finns kanske anledning att erinra sig hur de borgerliga partierna har betraktat socialiseringshoten genom tiderna. Det har varit både det ena och det andra som har varit det allvarligaste hotet mot marknadsekonomin i det här landet — för närvarande är det löntagarfonderna. Jag vill bestrida att löntagarfonderna är det hot som man här gör gällande att de är. De är i stället ett medel att göra marknadskrafterna mer levande genom att det blir en motvikt mot den ensidiga maktkoncentration som nu pågår inom svenskt näringsliv. Anställda och representanter för olika intressegrupper ute i samhället kan få en möjlighet att bygga upp ett inflytande genom löntagarfonderna. Jag säger ”bygga upp”, för det är ju mer än slarvigt att räkna med att löntagarfonderna efter sitt första år skulle kunna visa på sådana effekter som man här har talat om. Ingvar Karlsson i Bengtsfors använde uttrycket ”jag tror” mycket ofta. Inte för att jag vet vad han tror på, men en sak vill jag säga: De eländesprofetior som ni trodde på före beslutet om löntagarfonderna har ju kommit på skam. Var är eländet i svenskt näringsliv i dag? Var är allt det som skulle gå snett, alla som skulle tappa sugen? Hela Sverige skulle bli fullt av ”tappade sugar” om vi införde löntagarfonderna. Ja, var och en kan ju konstatera att så ingalunda har blivit fallet. I själva verket är det så, att löntagarfondssystemet kommer att vitalisera den svenska ekonomin, och det var ju det som var avsikten.

Herr talman! Arbetsmarknadsläget i Tornedalen och östra Norrbotten är alltfort särdeles bekymmersamt, med en sysselsättningsfrekvens som ligger långt under genomsnittet för landet och länet som helhet. Efter avslutad skolutbildning är det därför ett fåtal Tornedalsungdomar förunnat att kunna få förvärvsarbete i hembygden. Hela årskullar av ungdomar hänvisas till befintliga arbeten i storstadsområden hundratals mil från hemkommunen. Därvid splittras familjer tidigt och släktband bryts. I avsaknad av det sociala skyddsnät som närhet till anförvanter innebär, och utan ordnade bostadsförhållanden, upplevs det ofta att ungdomarna kastas ut till en främmande, hård och skoningslös miljö. Så säger kvinnor i östra Norrbotten. I söndags fanns i en kvällstidning en stort uppslagen artikel med en bild av 46 ungdomar på en skolgård i Pajala. ”Bara en av oss får jobb” löd rubriken. Enbart en av 46 i avgångsklass får jobb i Pajala, övriga måste flytta för att få förvärvsarbete. Av befintlig statistik framgår att arbetsmarknadssituationen är särskilt svår för flickor kvinnor, medan det i Stockholmsområdet finns 45 000 fler flickor/kvinnor än män. I Pajala är det 75 kvinnor på 100 män. Vad beror det på? Jo, på arbetsmarknaden. Det är främst unga kvinnor — flickor —som flyttar söderut. I Pajala, Övertorneå, Haparanda och Överkalix är förvärvsfrekvensen den absolut lägsta i landet. Kvinnor söker sig arbete där det finns, nämligen i storstadsregioner, med ty åtföljande obalans mellan antalet män och kvinnor såväl i Norrbotten som i folkrika regioner. Många män i Norrbotten blir hänvisade till ensamhet, liksom avflyttade kvinnor blir det på grund av kvinnoöverskott i folkrika regioner. Vad väntar då dessa utflyttade ungdomar, unga kvinnor, som oftast inte har ordnade bostadsförhållanden? ”Allt fler unga i fara”, löd en rubrik i landets största morgontidning i förra veckan. Där stod också: ”Hög dödlighet bland bostadslösa kvinnor.” I artikeln refereras en undersökning, gjord av socialförvaltningen i Stockholm. Sedan förra veckan skildrar samma tidning i en artikelserie hur varje människa behöver andra omkring sig, ett nätverk av bra kontakter, ett skyddsnät. Varje människa behöver ett bra nätverk av viktiga personer, släkt, vänner, grannar, arbetskamrater och myndighetspersoner. Den som mår bra har antagligen ett väl fungerande nätverk att dela glädje med och få stöd av i svåra situationer. Betydelsen av detta nätverk underskattas grovt. Större kunskaper behövs om nätverket och dess betydelse, hävdar en grupp terapeuter och socialarbetare, som skrivit boken Nätverksterapi. Läget på arbetsmarknaden i östra Norrbotten är bekymmersamt, särskilt för kvinnor. Det krävs extraordinära insatser framför allt för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, som vi yrkar i motion 1461. I motionen refereras hur bara ungefär varannan kvinna har förvärvsarbete, och då oftast på deltid. Många fler behöver arbete för att kunna bo kvar, bilda familj osv. I Storstockholm var samtidigt 3 av 4 kvinnor i förvärvsarbete, eller mer än 75 Yo. Statistik visar att om arbetslösheten i landet är nära 3 20, är den i Norrbotten det dubbla och i östra Norrbotten upp till 12 96 totalt. Avstatistik kan också utläsas en dyster framtida befolkningsutveckling i de sämst ställda kommunerna. Avflyttning och kraftig befolkningsminskning — nära nog en halvering — har varit kännetecknande för dessa kommuner, fastän tidigare decenniers extremt höga födelsetal borde ha gett en kraftig folkökning, egentligen en befolkningsexplosion. För att en katastrof i östra Norrbotten nu skall kunna förhindras är det nödvändigt att extra arbetsmarknadspolitiska åtgärder omgående sätts in. Den engelske nationalekonomen J. A. Hobson — föregångare till Keynes som konjunkturpolitiker — uttrycker sig så här i sin bok Imperialism A study: ”De rika har aldrig varit så uppfinningsrika att de avskaffat fattigdomen.” Det är också en grundtanke i arbetarrörelsen. Arbetarrörelsens signum är att i solidaritet — med fördelningspolitik — skapa arbete, allmän välfärd.

En regional utjämning av sysselsättningsmöjligheterna är också väsentlig för att vi skall åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män. Vidtagna och planerade åtgärder — regionalt och lokalt — för främjande av kvinnoarbeten bör redovisas. Att skapa nya arbetstillfällen — för kvinnor och män -— är en absolut förutsättning i de värst utsatta kommunerna i östra Genom motioner, uppvaktningar, anföranden och samtal har vi försökt väcka intresse och skapa engagemang för våra nordliga gränsbygder. Till en del har vi lyckats: permanentning av demografiska databasen i Haparanda med filialer i Norrbotten och Västerbotten, SIGA, statsverkets servicecentral i Gällivare, sedermera med filial i Kiruna, förmedlingscentraler för s.k. texttelefoner i Norrbotten. Vidare: företagareutbildning, insatser och utveckling av hemslöjd m.m. Totalt rör det sig om ett par hundra kvinnoarbeten. Inställningen att även inom länet fördela rättvisare vinner terräng — detta för att vi skall vara trovärdiga. Den socialdemokratiska regeringen har visat sin vilja till solidaritet och rättvisa för vår östligaste och mest arbetslöshetsdrabbade bygd i landet. Sålunda uppvaktade en delegation kvinnor från Övertorneå, Överkalix, Pajala och malmfälten jämställdhetsminister Anita Gradin om arbete för kvinnor och män i bl.a. framtidsinriktad teknik — såsom data, elektronik osv. Sedermera har försöksverksamhet med data inletts i bl.a. Pajala, och medel till ny datautrustning i Haparanda har avsatts, liksom medel till marknadsföring av hantverksprodukter m.m. För att inventera problem och projekt besökte vice statsministern Ingvar Carlsson i tre dagar Tornedalen och östra Norrbotten. Vid besök i Övertorneå och Kalix informerades arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon om problemen. Det hela resulterade i en utvecklingsplan för näringslivets utveckling och tryggad sysselsättning i östra Norrbotten, som med benägen medverkan av länsoch arbetsmarknadsmyndigheter bör ge resultat. Det är min förhoppning att så sker. Herr talman! Jag har därför för stunden inget särskilt yrkande.

Herr talman! Inom regionalpolitiken skapas nu nya och viktiga förutsättningar för att åstadkomma regional balans i vårt land. För ett län som Norrbotten, med den ensidiga struktur som råder på arbetsmarknaden, är det helt avgörande att det i landet bedrivs en offensiv arbetsmarknadsoch regionalpolitik. Grunden i en offensiv regionalpolitik måste ligga i en solidarisk samhällssyn och bygga på en vilja att ta hela landets resurser i anspråk för utveckling. Under den senare hälften av 1960-talet och under första hälften av 1970-talet bedrev socialdemokratin en regionalpolitik som gav god effekt i skogslänen. Den resulterade i såväl ekonomisk som sysselsättningsmässig tillväxt. I Norrbottens län kunde vi uppleva hur utflyttningen från länet vändes till en inflyttning. Efter det att de borgerliga partierna bildat regering 1976 vände utvecklingen snabbt till det sämre. Och sämre konjunkturer i kombination med en passiv arbetsmarknadsoch regionalpolitik resulterade i att arbetslösheten växte snabbt; utflyttningen tilltog och den ekonomiska situationen förvärrades också snabbt. När socialdemokratin åter kunde bilda regering 1982, var situationen i Norrbotten alarmerande. Basindustrierna Svenskt Stål, LKAB och ASSI, som är länets industriella ryggrad, hade mycket stora problem. Allra värst var situationen i malmfälten. LKAB:s problem var så stora att företaget befann sig i något av en överlevnadskris. Även situationen i östra länsdelen i Tornedalen var mycket svår. Men även i inlandskommunerna förvärrades problemen. Under de förlorade sex åren arbetade vi socialdemokrater fram en utvecklingsplan för Norrbotten, för att åter kunna vända utvecklingen rätt igen. Denna plan resulterade sedan i dens.k. Norrbottenspropositionen som den socialdemokratiska regeringen lade fram under sina första regeringsår. Nu går arbetet vidare för att med hjälp av de nya möjligheter som uppstått genom regeringens insatser i Norrbottenspropositionen, genom olika arbetsmarknadsinsatser, och nu genom den regionalpolitiska propositionen, skapa ökade och bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen i Norrbotten. Utan tvivel har de statliga insatser som är gjorda för Norrbotten sedan 1982 skapat en ny utvecklingsoptimism. Kriserna inom basnäringarna har utbytts till vinster och offensiva investeringar. LKAB SSAB och ASSI går bra igen. Detta hade inte varit möjligt utan de ekonomiska rekonstruktioner som den socialdemokratiska regeringen och riksdagen beslutade om 1983. Det är nu viktigt att länets basnäringar fortsätter sina ansträngningar på att höja kvaliteten på produkterna, så att vunna marknader kan behållas och nya vinnas. De investeringsplaner för nya anläggningar som finns inom gruv-, ståloch skogsindustrin är viktiga för framtiden och måste fullföljas. Industristrukturen i Norrbotten består fortfarande av många stora företag samt ett stort antal småföretag. Den stora bristen i industristrukturen ligger i avsaknaden av medelstora företag. De senaste årens erfarenheter av en ensidig industristruktur avskräcker, varför arbetet med en breddning av näringslivet måste ske med oförminskad styrka. Därför är det viktigt att regeringen även fortsättningsvis medverkar i arbetet att utlokalisera företag och stimulera fram medelstora industrier till Norrbotten. Arbetet med de s.k. JAS-företagen har gett en del, men ännu saknas ett flertal av de utlovade industrijobben. Främst gäller det de nya arbetstillfällen som Saab-Scania lovade till sin Luleåanläggning. Vi norrbottningar förutsätter att även denna stora industrikoncern håller de löften om sysselsättning som gavs Norrbotten i samband med JAS-projektet. Den nya tekniken har öppnat nya möjligheter för glesbygderna, som vanligtvis har stora konkurrensnackdelar i form av långa och dyra transporter. Här innebär den nya tekniken att man kan konkurrera om arbeten inom t.ex. den administrativa produktionen. Det är därför viktigt att statliga myndigheter visar ett ännu större intresse att lägga ut arbetsuppgifter till glesbygden. I en inledningsfas, då kunskapen om den nya teknikens tillämpningsmöjligheter behöver byggas upp, är det bra om samhället intar en aktiv roll då det gäller att hitta lämpliga kunder till företag som på grund av den nya tekniken vill arbeta i glesbygden med administrativ produktion. En del har gjorts för att underlätta etablering av dataoch elektronikföretag, t.ex. den nedsättning som nyligen beslutats när det gäller taxorna för datakommunikationen för företag i malmfältskommunerna och Pajala kommun. Tekniska högskolan i Luleå har varit och är en viktig motor för Norrbottens utveckling. Högskolan har också profilerat sig alltmer kring datatekniken. Det förslag som fanns med i budgetpropositionen att öka antalet platser till 90 på datatekniklinjen har ställt krav på en höjning av resurserna till denna utbildning. Det är därför med tillfredsställelse vi noterar att det i den regionalpolitiska propositionen satsas 8 milj.kr. för detta ändamål under en fyraårsperiod. De insatser som gjorts vid högskolan i Luleå har visat sig få mycket positiva effekter på länet och teknikutvecklingen. Det är därför mycket viktigt att planerna på ett teknikcentrum förverkligas, bl.a. som ett led i att utveckla kunnandet inom dataoch elektronikområdena i länet. Av de prognoser som gjorts beträffande sysselsättningstillväxten under 1980 och början av 1990-talet kommer den att ske till stor del inom den privata tjänstesektorn. Det är därför positivt att regeringen gett SIND i uppdrag att utveckla metoder och medel för att påverka utbyggnaden och lokaliseringen av företag och verksamheter inom den privata serviceoch tjänstesektorn till stödområdena. I vår motion nr 2928 har vi också pekat på de lokaliseringar som skett de senaste åren till Norrbotten av företag inom den privata sektorn och tjänstesektorn. Det har visat att utbildningsinsatser inom AMU:s ram har varit ett mycket viktigt medel och att det vanliga regionalpolitiska stödet inte passat in för verksamheten. Offertstödet har fått tillgripas. Därför föreslog vi i motionen att samarbetsformerna mellan SIND och AMS när det gäller lokaliseringssamrådet för denna sektor utformas så, att behovet av AMU i sammanhanget kan tillgodoses på ett smidigt sätt. Det är glädjande att utskottet ställt sig bakom dessa tankegångar. Under de senaste veckorna har riksdagen tagit flera viktiga beslut som skapar bättre förutsättningar för näringslivet i Norrbotten, t.ex. förbättrat transportstöd — sjötransportstöd och persontransportstöd — för att minska konkurrensnackdelarna som länets företag har genom de långa avstånden till marknaderna i landets mellersta och södra delar. Men trots alla de förslag som lagts fram och beslutats om har länet fortfarande en mycket hög arbetslöshet i jämförelse med landet i övrigt. Det krävs därför en medveten politisk strategi för att klara länets framtid, en strategi som medger långsiktigt arbete med nya satsningar för länets utveckling. Erfarenheterna har visat att bara en socialdemokratisk regering är beredd att fullfölja en sådan inriktning. Därför är det viktigt för Norrbottens framtid att landet också får behålla en socialdemokratisk politik och regering även efter höstens val.

Herr talman! Huvudbeståndsdelarna i den regionalpolitik som vi har i dag formades i början av 1960-talet. Regionalpolitiken var då i mycket stor utsträckning inriktad mot industrioch arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Syftet var mera att mildra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av förändringar än att verka för regional utveckling. Regionalpolitiken kunde jämställas med regionalt industristöd. Regionalpolitiken har över åren förändrats och getts en inriktning som mera lägger vikt vid regional utveckling och förbättrad regional struktur. Från centerns sida tycker vi emellertid inte att man gått tillräckligt långt i den inriktningen. Jag återkommer till det senare i mitt anförande. En för den regionala utvecklingen viktig satsning som under 1960-talet och 1970-talet genomfördes i Sverige är uppbyggnaden av universitetsoch högskoleväsendet. Universiteten i Umeå och Linköping byggdes upp liksom en serie högskolor. Dessa universitet och högskolor har haft utomordentligt stor betydelse för utvecklingen i sina regioner. De har fungerat som injektionssprutor för utvecklingen. Från centerns synpunkt måste dessa enheter beredas möjlighet att även i fortsättningen bedriva sin verksamhet. De är viktiga inslag i regionernas infrastruktur och utgör en viktig förutsättning för utveckling. I en skrift med titeln Regional mångfald till rikets gagn har några framstående forskare tagit upp frågan om den framtida inriktningen av regionalpolitiken. De pläderar för tanken att regionalpolitiken borde föras närmare de framtidsinriktade styrsystemen i stället för, som nu, de utjämnande och bevarande. Regionalpolitiken skulle i högre grad än vad fallet är i dag aktivt bidra till förnyelse av infrastruktur och beslutssystem för näringslivet, organisationer och hushåll. Man gör alltså den bedömningen att de framtidsinriktade sektorerna ligger inom forskning och utveckling, utbildningspolitik, kulturoch massmediepolitik och inom den sektor som man kallar infrastruktur och beslutssystem. Jag är benägen att ge dessa forskare rätt på den punkten. Hur speglar då det föreliggande regionalpolitiska betänkandet dessa tankegångar? Innan jag går in på den frågeställningen måste jag något beröra befolkningsutvecklingen i skogslänen. Kanske bidrar jag då till att hyfsa den debatt om befolkningsutvecklingen som förts här i kammaren tidigare i dag. 1960-talet har gått till historien som flyttlasspolitikens årtionde. Skogslänen dränerades på ungdomar till storstadsregionerna, med mycket allvarliga konsekvenser för såväl utflyttningssom inflyttningsområdena. Skogslänens befolkning minskade. De större tätorterna inom skogslänen kunde inte tjäna som broms för utflyttningen. Under 1970-talet och början av 1980-talet var utvecklingen delvis en annan. Skogslänens befolkningstal stabiliserade sig eller ökade något. Huvudsakligen var det i residensstäderna och i kommuncentra som ökningen ägde rum. Man kan säga att balansen i befolkningsutvecklingen mellan länen förbättrades. En bidragande orsak till denna utveckling var, som också framgår av utskottets betänkande, att den offentliga sektorns expansion under den här tiden nått ut till skogslänen. Man får emellertid inte heller glömma bort att de regionalpolitiska insatserna positivt bidrog till denna bild av förbättrad mellanregional balans. Utskottets ordförande berörde också detta i sitt anförande. När man ser vad som händer inom länen — regionerna — är bilden inte lika entydigt positiv under 1970 och början av 1980-talet, oavsett vilken regering som innehar makten i landet. Det vi under det allra senaste året bevittnat när det gäller befolkningsutvecklingen för de flesta av skogslänen är en tendens att befolkningen återigen minskar. Detta demonstrerades på ett mycket klart sätt för arbetsmarknadsutskottet av den delegation från Västerbotten som presenterade det länets problem. Vi är åter inne i en situation som karakteriserade 1960-talet, med en kraftig utflyttning från skogslänen till storstadsregionerna. Det finns också klara indikationer på att socialdemokraterna nu är inne på samma typ av utflyttningspolitik som under 1960-talet, vilket är utomordentligt beklagligt. Vi bör alltså ha den här situationen klar för oss när vi diskuterar det regionalpolitiska betänkandet. Man kan fråga sig om det är rätt medicin som föreslås och om doseringen är den rätta för att nå regional utveckling och utjämning. Jag sade tidigare i mitt anförande att det för den regionala utvecklingen kommer att vara utomordentligt värdefullt att man satsar på de sektorer som har framtiden för sig — alltså forskning och utveckling, utbildning, informationsteknik och högteknologi över huvud taget. Inom dessa områden är Norrland och skogslänen över lag illa rustade. Den undersökning som Norrlandsfonden och Umeå universitet har tagit fram visar att Norrland är svagt utvecklat när det gäller dessa framtidsinriktade sektorer. Det mesta av den s.k. FoU-sektorn finns i dag i storstadsregionerna — framför allt i Stockholm — vilket också industriministern vitsordade i sitt anförande. Det är en nödvändighet för Norrland och skogslänen att den koncentration av framtidsbranscher till storstadsregionerna som i dag sker bryts. För att man i framtiden skall kunna på allvar tala om regional balans — regional jämlikhet — måste kraftfulla åtgärder sättas in för att förbättra betingelserna utanför storstadsregionerna för dessa framtidsbranscher. Från centerns sida hälsar vi därför med tillfredsställelse den satsning på nya teknikområden som föreslås i propositionen. Jag tänker då på satsningen på bioteknik i Umeå, på datateknisk forskning och utbildning i Luleå och på rymdteknik i Kiruna. Det är enligt vår mening riktiga satsningar inför framtiden. Enligt vår mening bör dock satsningarna på de nya teknikområdena i Umeå, Luleå och Kiruna få en fortsättning efter den fyraåriga verksamhetsperiodens slut. Vi anser att verksamheterna inte kan inordnas i de ordinarie anslagen utan att dessa räknas upp i motsvarande grad. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 24 av Arne Fransson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors. Det är möjligt att den här typen av satsningar på ny teknik bör utvidgas att gälla även andra regioncentra inom skogslänen. Sådana tankegångar har också framförts motionsvägen. Jag tänker på Nils G. Åslings motion om likartade satsningar som i Umeå, Luleå och Kiruna men förlagda till Östersund. De här föreslagna satsningarna på nya teknikområden är nödvändiga satsningar för framtiden. De kan bidra till att förbättra den regionala infrastrukturen och på så sätt skapa bättre förutsättningar för den framtida regionala utvecklingen. Det stora problemet för framtiden blir de inomregionala balansproblemen. Framtidsbranscherna måste även där ges förutsättningar att få fotfäste och möjlighet att utvecklas. Det är uppenbart att datatekniken i framtiden kommer att vara ett avgörande regionalpolitiskt instrument. Viktigt är då dels tillgången till ledningar, dels kostnaderna för att utnyttja dessa. Centern har för sin del krävt att televerket skall åläggas att underordna sig de regionalpolitiska målen. För att skapa lika konkurrensförhållanden mellan olika delar av landet bör en enhetstaxa för datakommunikationstjänster införas. Inom vissa regioner i landet kan det vara motiverat att främja den datatekniska utvecklingen genom att införa nolltaxa. Dessa synpunkter har inte vunnit gehör hos arbetsmarknadsutskottets majoritet. I linje med de synpunkter centern har framfört med avseende på att bygga upp kompetens på dataområdet också i regioner utanför våra större städer har vi krävt att demografiska databasens filialer i Jörn, Jokkmokk och Pajala skall permanentas. Låt mig först med tillfredsställelse konstatera att det krav på datautrustning för 2,8 milj.kr. till Haparanda, som framförs i centerns motion nr 2910, redan har beviljats av regeringen. Låt mig sedan något kommentera de verksamheter som bedrivs i Pajala, Jokkmokk och Jörn. Jag gör det då också som styrelseordförande för verksamheten. Denna verksamhet har under några år bedrivits som beredskapsarbete. Arbetet består av registrering av historiskt demografiskt och socialt material som förs över till datoriserat medium och görs tillgängligt för forskare i hela landet och även för utländska forskare. Verksamheten är här att jämföra med den som arkiven i Sverige utför. Den personal som nu arbetar med denna datorisering har nått en yrkesskicklighet som få besitter i det här landet. Skickligheten består inte bara i att läså och tolka källmaterialet utan också i de olika faserna i datoriseringen av materialet. Jag kan dessutom på mycket goda grunder säga att efterfrågan på dessa produkter är stor i forskarvärlden, men som alla vet så har humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning svårt att få forskningsanslag, vilket gör att den inte har ekonomiska möjligheter att köpa produkterna. Kostnaderna måste täckas av samhället i likhet med vad som sker för arkiven. Enligt centerns mening är en satsning på verksamheterna i Pajala, Jokkmokk och Jörn bra exempel på hur man kan bygga upp en datakompetens utanför de större tätorterna, helt i linje med de åsikter som glesbygdsdelegationen i full politisk enighet framfört. Jag yrkar alltså bifall till reservation 68 av Arne Fransson m.fl. Ett av de allvarligaste problemen på arbetsmarknaden inom skogslänen är möjligheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Rekryteringen försvåras av att det är svårt att finna sysselsättning för båda parter i ett samboförhållande. Speciellt stora är emellertid svårigheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft till stödområdena. Centern har i sin partimotion krävt att en utredning tillkallas för att se över arbetsmarknadsregler och andra regler, som utgör hinder för rekrytering av kvalificerad arbetskraft till sstödområdena. Jag yrkar bifall till reservation 12 av Arne Fransson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors. När det gäller stödberättigad verksamhet har centerpartiet i motion krävt att trädgårdsnäringen skall betraktas som stödberättigad näring. Den näringen kan i vissa regioner utgöra ett viktigt tillskott för sysselsättning och utveckling. Jag noterar att utskottet konstaterar att stöd till trädgårdsnäringen kan förekomma, men utskottet är inte berett att generellt bifalla centerns motion. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 32 av Arne Fransson och Ingvar Karlsson. Herr talman! Per-Ola Eriksson och Ingvar Karlsson behandlade i sina anföranden en del av centerns reservationer med anledning av det regionalpolitiska betänkandet. Jag tänker på bl.a. förslagen om sänkningen av arbetsgivaravgifterna inom stödområde A, förstärkningen av länsanslagen, förstärkningen av medlen till utvecklingsfonderna osv. Sammantaget ger det förslag som centerpartiet står bakom bättre förutsättningar att komma till rätta med de inomregionala balansproblemen. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har stött de förslag som centern har lagt fram. Det är bl.a. av länsstyrelsen i Västerbotten omvittnat att medlen till lokaliseringsbidragen var övertecknade redan när drygt halva budgetåret var gånget. Det visar behovet av höjningen av anslaget till denna stödform. Jag ställde inledningsvis frågan om det regionalpolitiska betänkandet innehåller den rätta medicinen och doseringen för att åstadkomma regional utveckling och utjämning. När det gäller den mellanregionala balansen innebär satsningarna på vissa nya teknikområden rätt medicin, men jag tror att dessa satsningar måste få ökad betydelse i kommande regionalpolitiska betänkanden. Tyvärr är det så att det privata näringslivets FoOU-verksamhet i skogslänen på det högteknologiska området är mycket begränsad. Därför måste dessa regioner i mycket stor utsträckning lita till statliga insatser. När det gäller de inomregionala balansproblemen är situationen allvarligare. De åtgärder som föreslås av utskottets majoritet kommer endast att medverka till att mildra de sociala och arbetsmarknadspolitiska problemen i glesbygden. Där saknas nästan helt satsningar på de verksamhetsområden som har framtiden för sig. Jag är övertygad om nödvändigheten av statliga satsningar på de nya framtidsinriktade verksamheterna också i sådana lokala centra som Lycksele, Pajala, Jokkmokk, Strömsund, Ånge osv. Annars tror jag att skogslänens glesbygdskommuner kommer att förblöda. Åtminstone borde staten till att börja med kraftfullt kunna gå in och satsa på ett par orter i inlandet inom något av de framtidsinriktade verksamhetsområdena, t.ex. datateknik eller elektronik. Av industriministerns anförande förstår jag att han inte är ffrämmande för den här typen av insatser, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Ett par Uddevallapaket eller ett Bergslagspaket i dessa orter skulle göra underverk. Det är också min mening att investeringsfonderna måste användas i den regionala utvecklingen på ett helt annat och effektivare sätt än i dag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till centerpartiets reservationer till detta betänkande.

Herr talman! I motion 2954 har ett antal socialdemokrater i de sju skogslänen pekat bl.a. på den regionalpolitiska nedrustning som drygt hälften av landet drabbades av under de sex år vi hade en borgerlig riksdagsmajoritet och borgerliga regeringar. Mot denna bakgrund har vi krävt restaurering av den regionalpolitik som vi bedrev här i landet i början av 1970-talet. Vi motionärer påminner om de resultat som den socialdemokratiska regionalpolitiken gav fram till mitten av 1970-talet. Flera tiotusental nya arbetstillfällen tillskapades varje år. Inflyttningen till samtliga sju skogslän var större än utflyttningen åren 1975, 1976 och 1977, med ett litet minus för Norrbotten under det sista av dessa tre år. De goda resultaten nåddes med en mycket aktiv regionalpolitik, där regionalt stöd, fraktstöd, skatteutjämning, jordbrukarstöd, glesbygdsstöd, IKS och andra åtgärder var ingredienser. Också en målmedveten statlig styrning av industrins utveckling via investeringsfondsmedel och utflyttning av statliga verksamheter från Stockholm var viktiga instrument. I mitten av 1970-talet förekom verkligen en utjämning mellan skogslänen och t.ex. Stockholms län. Åren 1975, 1976 och 1977 hade de sju nordligaste länen ett inflyttningsplus på 17 000, medan Stockholms län redovisade ett minus på 2 000. Skogslänens folkmängd ökade under dessa tre år med 19 000. Men sedan fick vi en borgerlig majoritet under sex år i riksdagen och borgerlig regionalpolitik, eller brist på regionalpolitik, skulle jag helst vilja säga. In på 1980-talet kunde vi avläsa resultaten. Det återstod egentligen ingenting av utvecklingen i skogslänen från mitten av 1970-talet. Åren 1981, 1982 och 1983 flyttade fler människor ut från skogslänen än vad som flyttade in. De åren förlorade de sju nordligaste länen drygt 5 000 invånare i utflyttningar. Men till Stockholm flyttade man som aldrig förr, 13 000 på tre år. Trots att centern i sin ”gröna” riksplan, som man så ofta ordade om här i riksdagen i början av 1970-talet, hade lovat att centerpolitiken skulle stoppa Stockholms utveckling och utveckla skogslänen, så blev det tvärtom. Befolkningstalen visade också för åren 1981, 1982 och 1983, alltså i slutet av den borgerliga regeringsperioden, minus i så gott som samtliga skogslän. Sammanlagt tappade de sju nordligaste länen de åren 13 000 av den befolkning man hade vid 1980-talets början. Men Stockholms befolkning ökade de åren med inte mindre än 23 000 personer. Det var resultatet av centerns regionalpolitik när den omsattes i praktiskt handlande. Med det beslut som vi om en stund skall fatta går den regionalpolitiken ur tiden. Herr talman! Det är mot bakgrund av den svåra obalansen på 1980-talet som vi motionärer från de sju skogslänen ansett att det behövs extra insatser i den norra halvan av vårt land utöver vad regeringen har föreslagit, mera insatser för en hel landsdel än för något lokalt samhälle. En region som har störst arbetslöshet, lägst sysselsättningsgrad och svag utvecklingstrend måste få extra prioritet. Framför allt menar vi att regering och samhälle måste få möjligheter till en starkare styrning av näringslivets utveckling, om vi skall kunna leda utvecklingen dit där behoven är störst — inte, som så ofta sker, till någon enstaka ort, utan i det här fallet till en hel landsdel, till de drygt 60 96 av vårt lands yta som skogslänen utgör. Genom styrningen och möjligen ny sysselsättning kan vi nå resultat. Men då måste vi få Volvo, Saab och många andra storföretag att ta sitt ansvar i denna del av vårt land och flytta arbeten dit där arbetskraft finns. På det sättet styrde Gunnar Sträng på sin tid via investeringsfondsmedel ett stort antal mycket lovande filialföretag norrut i början av 1970-talet. Den styrningen måste vi få tillbaka in på 1980-talet. I vår motion har vi också krävt ytterligare forskningsoch utvecklingsinsatser, ökade utbildningsinsatser i regionalpolitiskt syfte och teknikspridningsinsatser till skogslänen. Vi har också begärt särskilda satsningar på s.k. avknoppningsoch groddföretag med lokaliseringsstöd. Vi hade nog hoppats att arbetsmarknadsutskottet skulle ha varit mera generöst och ägnat landsdelsproblemen i norr en mer djupgående prövning och våra förslag litet mer av givmildhet. Vi vill inte påstå att det inte finns orter i Sydoch Mellansverige som har problem, men där finns det ofta arbeten inom pendlingsavstånd, och det gör det inte i skogslänen. De problem vi tar upp är av särart. De åtgärder som regeringen har föreslagit och riksdagen kommer att besluta om är bra, men jag tror att det skulle behövas ytterligare insatser om vi skall få tillbaka den regionala balans som vi var på väg att nå i början av 1970-talet. Men vi får glädja oss åt de framgångar för regionalpolitiken som det nu aktuella regeringsförslaget innebär, och vi får återkomma.

Herr talman! Till följd av middagsuppehållet har väl det mesta av irritationen och ilskan över Arne Nygrens inlägg lagt sig. Med statistik kan man som bekant bevisa det man vill bevisa. Arne Nygren hängav sig i sitt anförande åt någon form av urskillningslös och naiv exercis över befolkningsutvecklingen i skogslänen, för att försöka bevisa att folk under de icke-socialistiska regeringsåren strömmade från skogslänen ner till Stockholm. Man fick nästan en känsla att han ansåg att folk formligen hängde på låset för att ge sig iväg, när valresultatet stod klart 1976. Jag tror att debatten om de regionala utvecklingsproblemen skulle tjäna på att föras på ett mer nyanserat och mindre vulgärpropagandistiskt sätt här i kammaren — jag har en känsla av att debatten hittills varit rätt städad. Orsakssambanden bakom flyttningsrörelserna är utomordentligt komplexa. Konjunktursvängningarna är t.ex. av mycket stor betydelse för migrationsrörelserna, och de styrs som bekant i stor utsträckning av vad som sker utomlands. Det jag nämnde i mitt anförande gällde utflyttningen från bl.a. Västerbottenskommunerna, och siffrorna byggde på material från länsstyrelsen. Vad jag vet har också Arne Nygren tillgång till det materialet. Det visar bl.a. att inflyttningen under 1984 och början av 1985 till Umeå och Skellefteå har avstannat, och det finns en klar tendens till att utflyttningen från inlandskommunerna ökar i omfattning. Jag kan i och för sig ge siffror på detta också. Jag tycker att det vore klädsamt om Arne Nygren — med tanke på den kännedom om inlandskommunernas situation som han har — stöder centerns förslag om sänkning av arbetsgivaravgifterna i stödområde A, förstärkning av länsanslaget, förstärkning av medel till utvecklingsfonderna osv. Det är en konstruktiv regionalpolitik.

Herr talman! Jag är förvånad över att Nils Häggström skulle ha blivit så irriterad och ilsken över att jag bara berättade om hur befolkningssiffrorna hade förändrats från mitten av 1970-talet och fram till den dag när den borgerliga regeringen tågade ut ur kanslihuset. Det här uppgifterna kan man kalla statistik. Det är egentligen vanliga enkla befolkningstal, som Nils Häggström kan få på ett mycket enkelt sätt via riksdagens utredningstjänst. Jag har svårt att förstå att det skulle vara vulgärpropaganda att man talar om att under de tre första åren av 1980-talet förlorade skogslänen 13 000 invånare, medan Stockholms folkmängd under samma tre år ökade med 23 000. Jag vet inte om Nils Häggström var aktiv i centern i början av 1970-talet, men under de åren viftade ni på praktiskt taget varje möte med en debattskrift som hette Centerns riksplan. I denna sade ni att om ni bara fick den politiska möjligheten skulle ni se till att ökningen av Stockholms folkmängd stoppades och att utvecklingen i Stockholm skulle få stå tillbaka för utvecklingen i skogslänen. Ni fick sex år på er att driva regionalpolitik, och det var resultaten av de sex åren som jag redovisade. När det gäller vårt gemensamma hemlän, Västerbotten, är det riktigt att utvecklingen av dess folkmängd, som tidigare var rätt hygglig, nu har stannat av. Det var närmast av den anledningen jag motionerade om att Umeå borde återföras till det regionala stödområdet, varifrån det plockades bort för ett antal år sedan. Det var egentligen det som gjorde att ökningen av Umeås folkmängd stannade av. Utan Umeå som motor utvecklas inte folkmängden i vårt hemlän, Nils Häggström. För Skellefteå är det något bättre. Vid en konjunkturuppgång brukar Skellefteå utvecklas på ett hyggligt sätt, och så sker också nu, både befolkningsmässigt och sysselsättningsmässigt. Det kan inte vara riktigt att skylla på konjunkturerna att det gick illa. Det var väl precis samma konjunkturer i Stockholm som i skogslänen, Nils Häggström. Konjunkturerna kan väl inte ha påverkat den förskjutning som jag här berättat om.

Herr talman! I mitt tidigare inlägg konstaterade jag att man med statistik kan bevisa praktiskt taget allt. Det har stor betydelse vilka utgångsår man väljer för sina statistiska jämförelser. Jag skall inte gå in i någon längre debatt med Arne Nygren om dessa siffror; de här synpunkterna har han ju framfört tidigare i olika sammanhang, och de blir inte mer sanna för det. Trots att Arne Nygren inte vill debattera det som hänt under de senaste ett och ett halvt åren kan jag inte underlåta att redovisa några siffror på inflyttningsutvecklingen i Västerbotten. Under 1982 var den negativ — 69 personer. År 1983 var den positiv — 26 personer. År 1984 var den återigen negativ — 130 personer. Vi har samma nedgång också i Umeå, även om siffrorna där ännu så länge är positiva. Överskottet de tre första kvartalen 1984 var för Umeås del bara 15 personer. Folkmängden i Sorsele minskade under de tre år jag nyss nämnde med 41 personer. Jag tycker, Arne Nygren, att detta är mycket alarmerande siffror. Jag tror inte att någon av oss skall slå sig för bröstet och säga: Titta vilken bra politik vi för! Jag anser att vi bör föra en saklig debatt om regionalpolitiken.

Herr talman! Vi lever i Sverige under olika yttre betingelser — geografiska, näringslivsmässiga och kulturella — och det har ganska klart framgått av den debatt vi har hört tidigare här i dag. Folkpartiets grundsyn i fråga om målet för regionalpolitiken är att det måste skapas förutsättningar för människor att leva och bo även i glesbygdsområden. Men utgångspunkten skall vara att man även bättre kan utnyttja de resurser som bygden erbjuder. Servicenivån måste vara sådan att barnfamiljer kan stanna kvar i bygden. Regionalpolitik handlar sålunda inte bara om nya jobb. Norrland utgör 58 96 av Sveriges yta, ett faktum som förtjänar att upprepas. Det faller lätt i glömska för mer attraktiva påtryckningar från befolkningstäta områden i andra delar av Sverige. 150 nya jobb i en inlandskommun som Norsjö motsvarar t.ex. ungefär 1 200 jobb i Uddevalla, dvs. lika mycket som ett halvt skeppsvarv. Vi emotser verkligen samma intensiva uppbackning från socialdemokratiskt håll även för Norrlands inland. I norr finns landets viktigaste naturtillgångar — skog, vattenkraft och malm — som utgjort grunden för de fem Norrlandslänens utveckling och industrialisering. Turismen befinner sig i ett utvecklingsskede. Mer måste satsas av statsmakterna och bättre samarbete mellan olika organ är ett måste. Goda kommunikationer är för turismen lika nödvändiga som för näringslivet och offentliga institutioner för att Norrland skall få jämförbara förutsättningar med övriga delar av landet och därmed också att bedriva en framgångsrik verksamhet. I en diskussion häromkvällen som var initierad av Nolia, Norrländska Industrimässan AB, efterlyste man partiernas åsikter om turism. Vi erfor då att endast fyra procent av de tyska bilturisterna når norr om Dalälven. De långa avstånden och de höga bensinpriserna avskräcker. Socialdemokraterna har dessutom i december förra året lagt ytterligare en femtioöring på bensinpriset och därmed förlängt avstånden. Den viktigaste tillgången är dock människorna som bor där. Betingelserna för norrlänningarna för fortsatt utveckling av näringslivet måste ständigt förbättras. Tyvärr har så inte skett under de senaste åren. Folkpartiet har i en rad motioner fört fram krav för att utjämna de skillnader som fortfarande råder i landet. Efter den kritik som socialdemokraterna framförde under de borgerliga regeringarnas tid, framför allt krav på ytterligare och bättre insatser i de undersysselsatta områden som finns i norr, väntade vi oss stortag och förhoppningarna var högt ställda på att de motionsförslag som framförts skulle genomföras. Men vi har i stället blivit matade med välformulerade fraser om att Sverige är på rätt väg. Det skorrar falskt. Trots de goda konjunkturer som har rått ökar statens skuldsättning, och dessutom kryper konjunkturavmattningen närmare oss dag för dag. Den socialdemokratiska regeringens inflationsmål på 3 96 är spräckt. Priserna har på fyra månader stigit med över 3 70. Chockhöjningen av räntan gjorde alla lån dyrare, och egnahemskostnaderna steg kraftigt. För företagen och för människorna i norr blir det mer kännbart, när man i vanliga fall får leva så att säga på marginalen. Effekterna slår hårdast mot de redan svaga. Det råder stor osäkerhet om och man har gjort olika bedömningar av hur framtiden för Norrland och framför allt inlandet skall gestalta sig. Tyvärr har inte de åtgärder som föreslås i detta betänkande bidragit till att skingra oron — den politiska viljan saknas. Skall Norrland åderlåtas på ytterligare arbetskraft och flyttlassen rulla? Enligt socialdemokratiskt synsätt skall ju satsningen ske på storstadsområden som Malmö, Göteborg och Stockholm — där avgörs ju valet. På den punkten efterlyser jag i dag en deklaration från någon ansvarig på socialdemokratiskt håll. Löntagarfonderna har absolut inte bidragit till Norrlandslösningar. Från socialdemokratiskt håll har Gustav Persson i dag bekräftat att löntagarfonderna inte har någon roll i regionalpolitiken. Men behovet av regionalpolitiska åtgärder finns. Arbetslöshetssiffrorna för de olika länen visar uppseendeväckande skillnader. Norrbotten har en relativ arbetslöshet som är nära dubbelt så hög som för landet i övrigt, och man har den högsta ungdomsarbetslösheten. Även Västerbotten tillhör de län som har den högsta arbetslösheten och en hög procent förtidspensionerade. Att Västerbotten har den största dödligheten i landet pekar också på att det råder obalans. Herr talman! Jag vill beröra några av folkpartiets reservationer, och jag yrkar bifall i första hand till reservationerna 4, 10 och 16. Folkpartiet anser att det är viktigt att de regionalpolitiska insatserna sätts ini de områden av landet som har det svårast. Det finns en tendens att sätta in regionalpolitiskt stöd vid branschkriser, som därigenom kan bidra till att de stora regionala obalanserna kommer att bestå. Folkpartiet vill även att ett stöd som utgår skall vara så utformat att det är lätt för den enskilde näringsidkaren att veta vilka förutsättningar som gäller. Stödformer som förutsätter långtgående förhandlingar mellan företag och staten bör undvikas. Folkpartiet har i en motion föreslagit ett generellt stöd för att man skall åstadkomma en enhetlig rikstaxa för telefon. Vi anser att en enhetstaxa för dataoch kommunikationstjänster bör tillämpas. Datateknikens tillgänglighet utgör också en viktig del av regionalpolitiken. Den regionalpolitiska utredningen konstaterade bl.a. att 70 96 av dataoch elektronikindustrin klumpat ihop sig i storstäderna. I reservation 16 påpekar vi därför att de investeringar som nu görs för att klara överföringen av stora datamängder inte får gynna storstadsområden på glesbygdens bekostnad. Som en samlande devis för strävandena att utjämna de kostnadsskillnader som råder har folkpartiet till fullo ställt upp för ett rundare Sverige. Bra och billiga kommunikationer är en viktig förutsättning för expansion av näringslivet. Televerkets nuvarande taxesättning skapar orättvisor för de norrländska företagen. Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservation 36 angående nedsättning av socialförsäkringsavgifterna. Avsikten från mittenregeringens sida våren 1982 var att generellt förbättra förutsättningarna för näringsverksamhet i några särskilt utsatta områden i Norrland. Men ett år senare ändrades reglerna så att enbart viss industriell verksamhet fick en nedsättning. I stället genomfördes en sänkning i hela Norrbotten. Detta var ett dråpslag mot andra inlandskommuner, bl.a. Jörn och Sorsele i Västerbotten. Det innebar försämrade konkurrensvillkor för de kommuner som redan tidigare hade nedsatta avgifter. Dessutom undantogs jordoch skogsbruk. Folkpartiets grundinställning är, som jag tidigare påpekat, att hjälpa de svårast utsatta områdena. I Sorsele — i mitt hemlän — som ligger bara några mil från länsgränsen till Norrbotten har man svårt att inse solidariteten från socialdemokraternas sida. Varför Luleå och inte Sorsele? Folkpartiet yrkar att avgiftsnedsättningen skall omfatta hela stödområde A och dessutom all verksamhet som inte är offentlig. I reservation 61 har vi föreslagit att 460 milj.kr. skall anvisas för detta ändamål. Tyvärr konstaterar jag att den socialdemokratiska inställningen i denna fråga är djupt orättvis och vilar på en felaktig grund. Samma gäller förhållandet i Svappavaara. Avgiftsbefrielsen måste där omfatta all verksamhet utom den som bedrivs av stat, kommun eller försäkringskassa, enligt vad vi framhåller i vårt yrkande i reservation 39. Folkpartiet kräver också att nivåerna på de bidrag inom glesbygdsstödet vilka tas upp i reservation 48 skall höjas. Det har fungerat bra, och fler arbetstillfällen har tillkommit och varit till nytta för samhällsservicen. Vi föreslår 300 000 kr. till företag och 50 000 kr. till uthyrningsstugor. Vi yrkar dessutom på en höjning av länsanslagen med ytterligare 30 milj.kr. Vi har svårt att förstå socialdemokraternas inställning i just denna fråga, särskilt med tanke på den länsuppvaktning som har skett inför arbetsmarknadsutskottet, varvid bl.a. företrädare för Västerbottens läns landsting deltog. Arne Nygren är ju ordförande i Västerbottens läns landsting. Det verkar som om man där har skilda åsikter i denna fråga. Folkpartiet har vidare under en rad av år föreslagit en ytterligare decentralisering av de regionalpolitiska insatserna. Vi anser i linje därmed att en utökning av de anslag som ställs till länsstyrelsernas förfogande är en bra åtgärd. De som sitter närmast problematiken har de bästa lösningarna. Men det är tydligt att enligt socialdemokratisk modell skall regeringen centralt hålla i börsen. Folkpartiet har även yrkat på en höjning av IKS, dvs. stödet för intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser. Nu skall detta stöd enligt majoritetsförslaget höjas från 30 000 till 39 000 kr. Vi föreslår 50 000 kr., vilket också var glesbygdsdelegationens förslag. Jag är förvånad över att socialdemokraterna avvisar detta, med tanke på den erfarenhet som vunnits under de år då stödet funnits och som visat att detta stöd har varit ett bra sätt att bistå kommunerna och bygdens folk på ett varaktigt sätt. Jag yrkar bifall till reservation 49. En verksamhet som har haft stor betydelse för de små orterna Jörn, Jokkmokk och Pajala är försöksverksamheten med filialer till den demografiska databasen. Det kyrkoboksmaterial och annat arkivmaterial som registreras är en unik tillgång från Sveriges horisont och för det internationella forskningsarbetet. Man har också tidigare här i eftermiddag omvittnat betydelsen av detta arbete. På detta sätt har en varaktig sysselsättning skapats åt företrädesvis kvinnor som är lokalt bundna till sin bygd och familj. Vill vi inte avfolka norra Norrlands inland måste fler försök av detta slag tillkomma, framför allt för kvinnornas och familjernas skull. Det är egendomligt att utskottsmajoriteten, framför allt socialdemokraterna, ej velat permanenta denna verksamhet. Min erfarenhet från annat område säger mig att socialdemokraterna ej anser att beredskapsarbeten skall anordnas för varaktig verksamhet. Hur värnar man i det här fallet om anställningstryggheten? I början av mitt anförande berörde jag, herr talman, oron kring Norrlands framtid. Personligen vill jag dock klart uttrycka att jag med tanke på de tillgångar som finns i norr och i inlandet i form av skog, malm och energi samt den orörda naturen anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter för vår landsända. Men statsmakterna måste satsa på en aktiv regionalpolitik. Tyvärr konstaterar vi att insatserna på det regionalpolitiska området har försvagats och uttunnats under senare år. Framtidsvisioner har saknats. Till sist, herr talman: Skogen är inlandets chans att överleva, och därför måste man kunna förädla den på hemmaplan. Tyvärr levereras i alltför stor utsträckning sågade trävaror söderut. Folkpartiet har i ett särskilt yttrande till betänkandet fäst uppmärksamheten på förhållandet. Det behövs stimulanser för att stödja produktutveckling och vidareförädling. Konkreta utvecklingsprojekt finns färdiga hos Trätekniskt centrum i Skellefteå för att bygga upp en forskningsoch utbildningskompetens till gagn för träföretag i norr men även till gagn för hela den svenska träindustrin. Men till detta behövs ekonomiska medel. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de i mitt anförande berörda reservationerna samt till övriga folkpartireservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Regionalpolitikens övergripande mål sägs vara att människor i olika regioner skall erbjudas likvärdiga sysselsättningsmöjligheter och en likvärdig tillgång till social, kommersiell och kulturell service samt god miljö. Vidare skall regionalpolitiken verka för ökad jämställdhet mellan Det kan knappast göras några invändningar mot målet och inriktningen för regionalpolitiken. Men om målet är bra, räcker då medlen och åtgärderna till för att nå målet? Den frågeställningen måste besvaras nekande. Det gäller både den hittills förda politiken och vad som kan förväntas av den kommande. Jag kommer i mitt anförande att beröra mitt eget län, Västerbottens län. De befolkningssiffror för länet som redovisades vid årsskiftet visar att av länets inlandskommuner är det endast en som redovisar en befolkningsökning. Förra året blev också ett rekordår i fråga om utflyttning från länet. Trots att dessa inlandskommuner stadigt drabbats av befolkningsminskningar dras de med stor arbetslöshet. Detta gör att situationen blir allt värre, eftersom det är de unga och välutbildade som tvingas flytta. Problemet med att upprätthålla en rimlig samhällsservice kommer för dessa kommuner att bli allt större. Om nu regionalpolitikens övergripande mål skall uppfyllas och inte stanna vid en till intet förpliktande målsättning, måste kraftfulla åtgärder vidtas. Det är också den slutsats som länsstyrelsen i Västerbotten drar när den klart uttalar: ”För att lösa problemen och uppfylla de av riksdagen fastställda regionalpolitiska målen räcker det inte med att vi flyttar om resurser inom länet. För en bättre utveckling behöver vi kraftiga stimulansåtgärder, framför allt i inlandet.” I det här betänkandet från arbetsmarknadsutskottet behandlas tre motioner av mig. Jag skall beröra något av vad jag där framför och föreslår. Valrörelsen 1982 präglades i hög grad av debatten om löntagarfonderna. Framför allt av företrädare för SAP och fackföreningsrörelsen gjordes uttalanden, där det ofta hette att vi behöver löntagarfonderna för att utveckla vår industri och rädda krisdrabbade företag. I debatter ute i länen nämndes ofta exempel på företag som skulle ha räddats, om vi hade haft dessa fonder — likaså vilka möjligheter som getts att skapa ny sysselsättning, om fonderna hade funnits. Hörneforsfabrikens nedläggning var vid denna tidpunkt aktuell i Västerbotten. Många gånger fick man höra: Tänk om vi hade haft dessa fonder! Då skulle vi ha räddat fabriken. Det var säkert många som hoppades och trodde att vi skulle få ett betydelsefullt verktyg i löntagarfonderna. Nu har vi facit i hand. Vad som i debatten kallades löntagarfonder har blivit något av nya AP-fonder. Det har blivit fonder med en roll som passiv aktieplacerare — alltså inte i överensstämmelse med den argumentation och de förespeglingar som föregick beslutet. Vi har tidigare i dag hört Gustav Persson uttala att det är orealistiskt att tänka sigt.ex. Norrfonden som ett medel i regionalpolitiken. Det skulle vara intressant att få veta om Arne Nygren håller med om detta. Jag tycker mig minnas att Arne Nygren var en av dem som när det gällde Hörneforsfabriken uttalade: Tänk om vi hade haft fonderna nu. Då kunde vi ha räddat denna fabrik. Jag menar att man måste infria de förväntningar om att Norra löntagarfon den skulle verka för en offensiv satsning för nya jobb i länet som skapades inom arbetarrörelsen och länets befolkning. I Västerbotten och övriga Norrlandslän finns stora investeringsbehov för en utveckling av näringslivet, såsom vidareförädling, produktutveckling och startande av nya industrier. Därför måste de nödvändiga formerna skapas för att Norra löntagarfonden skall få en aktiv roll för en utveckling av Norrlandslänens näringsliv. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 20. Herr talman! Nu saknas inte utvecklingsmöjligheter för vårt län. En viktig del i att tillvarata dessa möjligheter är en satsning på högre utbildning och forskning. Det har därför stor betydelse att det sker en fortsatt utveckling och förstärkning av den högre utbildning och forskning som bedrivs vid Umeå universitet och högskolan i Luleå. Då det gäller forskning och utveckling måste det också uppmärksammas att industrin satsar mindre på FoU i övre Norrland än i resten av landet. Enligt en nyligen gjord undersökning av Norrlandsfonden sker uppskattningsvis ca 6 96 av Sveriges industriella forskning och utveckling i de fyra nordligaste länen. Fondens undersökning gav också vid handen att FoU verksamheten har sin tyngdpunkt i processinriktad forskning och utveckling och endast i mindre omfattning avser nya produkter. Det här visar att den industriella FoOU-verksamheten i norra delen av landet är inriktad på och anpassad till att landsändan i stort skall fungera som en råvaruleverantör eller producent av halvfabrikat. Det är mycket angeläget att den här bilden förändras. För att utveckla näringslivet i Västerbotten och övriga Norrlandslän måste även industrins FoU-verksamhet inriktas mot en mera differentierad industristruktur. Jag har i min motion slagit fast att om en sådan förändring kräver särskilda åtgärder, får regering och riksdag inte tveka att skaffa de nödvändiga styrmedlen. Det är min bestämda mening att frågan om industrins FoU verksamhet i Norrlandslänen omgående bör utredas och åtgärder vidtas på basis av detta. Arbetsmarknadsutskottet har när det gäller detta yrkande inhämtat yttrande från näringsutskottet. Gemensamt för de bägge utskotten — om jag undantar vpk-ledamöterna — är att man endera inte förstått frågans innebörd eller också inte haft viljan till detta. Vad det handlar om är att industrin satsar så litet av sina forskningsoch utvecklingsinsatser i de fyra nordligaste länen. Det är bra att staten på olika sätt gör insatser på det här området, och jag ser gärna att dessa ökar, men skall inte även industrin ta ett ansvar genom att öka insatserna i norra Sverige? Skall även i fortsättningen endast små smulor av industrins FoU-medel tilldelas norra Sverige? Skall detta område fortsätta att vara leverantör av råvaror och halvfabrikat? Jag anser att de bägge utskottens majoritet visar undfallenhet mot industrin när man inte är beredd att vidta några som helst åtgärder. Då det gäller industrins FoOU-verksamhet tycker jag att Nils Häggström var mycket uppgiven när han sade att industrins FoOU-verksamhet tyvärr var liten och att man därför måste lita på de statliga bidragen. Industrins bidrag är oförskämt små, men här borde Nils Häggström kunna ställa upp för en ändring — det bör ligga i linje med centerns krav på decentralisering. Eller anser Nils Häggström att det är bra som det är, att endast 6 90 av industrins FoU-verksamhet satsas på de fyra nordligaste länen? Jag utgår från att Arne Nygren är beredd att medverka till att samhället skapar styrmedel även när det gäller industrins FoU-verksamhet. Jag tyckte mig i Arne Nygrens anförande höra att han efterlyste en starkare styrning i regionalpolitiken. Jag vill yrka bifall till reservation nr 25. Herr talman! Jag har också i en motion tagit upp frågan om en försöksverksamhet med s.k. bruttodimensionering vid statliga, regionala och lokala myndigheter i Västerbottens län. De senaste årens besparingsåtgärder inom den statliga sektorn har för många myndigheter inneburit personalinskränkningar i form av vakanser och indragning av tjänster. En sådan utveckling står i skarp kontrast mot de regionalpolitiska ambitionerna, men det har även uppstått en debatt om huruvida det verkligen handlar om reella besparingar eller om man tvingas göra motsvarande insatser på annat håll för att sysselsätta de människor som genom dessa besparingar blir arbetslösa. Inte sällan blir det så att andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste vidtas, eller att arbetslöshetsstöd eller annat stöd måste ges i stället för att behålla dessa arbeten. Länsstyrelsens regionalpolitiska enhet i Västerbotten har under 1983 utrett konsekvenserna av att tillåta en bruttodimensionering av den statliga sektorn. Syftet med denna utredning var att klarlägga sysselsättningseffekterna av och kostnaderna för en sådan dimensionering. Vad man har kommit fram till är att en sådan bruttodimensionering drar en mycket liten nettokostnad men ger ett icke oväsentligt tillskott av helårsarbeten. Utskottet har ställt sig mycket kallsinnigt till en sådan försöksverksamhet, och det tycker jag är synd. Jag tror att man skulle ha vunnit mycket värdefulla erfarenheter om man inom ett län hade igångsatt ett sådant försök. Jag yrkar bifall till reservation nr 70. I en annan motion, som behandlas i detta betänkande, har jag redovisat något av de resurser som finns i vårt län och som jag anser i dag vara underutnyttjade. Jag har i motionen pekat på olika framgångsvägar för att öka sysselsättningen, såväl långsiktigt som kortsiktigt. Som svar på den här motionen förutsätter utskottet att regeringen även inför kommande fördelning av länsanslaget beaktar situationen i Västerbotten samt att utformningen av regionala åtgärdsprogram är en fråga som främst ankommer på länsmyndigheterna. Ja, det torde inte föreligga någon brist på uppslag och program från länsmyndigheterna, tvärtom, men vad länsmyndigheterna behöver är resurser för att förverkliga dessa. Länsstyrelsen har ju, som jag inledningsvis nämnde, klart uttalat att för en bättre utveckling behöver vi kraftiga stimulansåtgärder, framför allt i inlandet. Jag får därför yrka bifall till reservation 69. Slutligen, herr talman, vill jag med några ord beröra systemet med nedsättning av företagens socialavgifter i Norrbottens län. Enligt min mening kan dessa pengar användas på ett bättre sätt. För det första är det tveksamt om detta stöd över huvud taget gett något enda nytt arbetstillfälle i berört område. För det andra är det helt klart att detta stöd är till nackdel för Västerbotten, främst för de kommuner i länet som gränsar till Norrbotten. Enligt min mening borde dessa pengar ha överförts till anslaget Regionala utvecklingsinsatser. Ulla Orring kritiserar också detta i sitt anförande, men hon drar en helt felaktig slutsats, enligt min mening, när hon förespråkar en utvidgning av detta område. Då måste det väl, fru Orring, bli nya gränskommuner som får nackdelar? Är det då inte bättre att slopa tanken på nedsatta avgifter och i stället lägga de 360 miljonerna på länsanslaget? Jag tror att de skulle göra mycket större nytta där.

Herr talman! John Anderssons inlägg ger belägg för den bild som jag gav av befolkningssituationen i inlandskommunerna, inte bara i Västerbotten utan i praktiskt taget hela stödområdet. Han kom också fram till att det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder för att råda bot på förhållandena, och det håller jag med om. Därför hoppas jag att vpk stöder centerns förslag till sänkning av arbetsgivaravgifterna i stödområde A och de krav som vi har på ökade medel till utvecklingsfonderna och till länsanslaget. John Andersson kom sedan in på FoU-verksamheten och menar att jag visar en uppgiven attityd. Det har jag svårt att förstå. Jag sade i mitt inlägg att det är nödvändigt att man från statens sida går in kraftfullt och stöder uppbyggnaden av näringslivet i det här området, och inte bara i de större orterna utan också i glesbygden. Nu är det svårt när det gäller det privata näringslivet därför att den struktur näringslivet har i Norrland är sådan att det i dag finns väldigt få framtidsorienterade industrier i området. Man måste alltså, som jag ser det, med statliga medel försöka förändra infrastrukturen. Jag är alltså beredd att stödja den typen av satsningar. Jag nämnde också i mitt anförande nödvändigheten av att använda investeringsfonderna på ett effektivare och bättre sätt än vad som sker i dag. Där tror jag det finns mycket att göra, och då får man också med det privata näringslivet i satsningarna.
Herr talman! John Andersson ställde en direkt fråga till mig om löntagarfondernas möjligheter att medverka i skogslänens näringslivsutveckling. John Andersson tycktes erinra sig att jag skulle ha sagt att hade vi haft löntagarfonder skulle vi kanske ha kunnat rädda Hörneforsfabriken för ett antal år sedan. Jag tror att debatten om löntagarfonder och Hörnefors hörde ihop med det alternativ som först var aktuellt, nämligen att ersätta NCB-produktionen i Hörnefors. Då hade vi det elände som vi ofta drabbas avi skogslänen, nämligen att det inte fanns något privat kapital som man var beredd att satsa i det området. Projektet stöp i brist på kapital. Jag hoppas och tror att det alternativ som löntagarfonderna kommer att utgöra på kapitalmarknaden kan vara till fördel för näringslivet i vår del av landet, alltså i skogslänen. John Andersson kommenterade också Gustav Perssons påståenden om löntagarfondernas roll i regionalpolitiken. Om jag hörde rätt refererade Gustav Persson en del synpunkter som kommit fram i debatten utan att de därmed var hans egen åsikt.

Vi måste ha styrmedel som kan styra verksamhet dit där vi har arbetskraft. Vi får inte ta för givet att arbetskraften skall flytta dit där storföretagen vill ha jobben, utan storföretagen får finna sig i att flytta dit där ledig arbetskraft finns.
Herr talman! John Andersson frågade om det inte skulle uppstå nya gränsfall om folkpartiets förslag gick igenom. Jag tycker vi från folkpartiet har varit konsekventa i den här frågan. Vi har sagt att stödområde A är det område som skall ha en nedsättning av socialförsäkringsavgifterna. Folkpartiets grundinställning är också den att vi skall hjälpa de svagaste kommunerna och de människor som har det mest besvärligt. Vi tycker att kustkommunerna i Norrbotten kan klara sig utan en nedsättning av avgiften.

Herr talman! Det är mycket möjligt att vi är överens om att det behövs kraftfulla åtgärder, Nils Häggström. Men jag vet inte om det är en kraftfull åtgärd att sänka arbetsgivaravgiften. Jag tror det är en bättre användning av de pengarna att lägga ut dem på länsanslaget. När det gäller forskningsoch utvecklingsverksamhet litar tydligen Nils Häggström mycket mer på staten — och det skall han ha ett erkännande för — än på den privata industrin. Återigen säger nämligen Nils Häggström att man skall lita på staten och att det är svårt att få den privata industrin att ta sitt ansvar för en satsning på forskning och utveckling. I likhet med Arne Nygren tror jag att man måste skaffa sig de styrmedel som behövs för att industrin skall ta sitt ansvar i Norrland. Vi måste betänka vilka värdefulla råvarutillgångar som exploateras i denna landsända utan att vi där får en utveckling av nya produkter och en industri som bygger på förädling av dessa råvaror. När det gäller löntagarfonderna avstyrker ni ju, Arne Nygren, vårt krav att man skall använda dem som ett instrument i regionalpolitiken för att få nya framtidsindustrier till Norrland. Vi har nu tyvärr skilda åsikter om hur dessa fonder skall användas. Vad som nu sker är att man satsar på aktieköp, och då vänder man sig till de stora börsnoterade företagen. Vi anser att fonderna i stället skall användas för regionala insatser, t.ex. Norrfonden i Västerbotten. Det är väl ändå på det sättet att kommunerna i stödområde A, som Ulla Orring talar om, gränsar till några kommuner; det är väl ingen ö ute i havet? De problem som nu uppstår i Västerbotten i gränskommunerna mot Norrbotten kommer att uppstå i gränskommunerna även om vi utvidgar området. Erkänn att det är vettigare att satsa de här 360 miljonerna på länsanslagen!

Herr talman! Nej, det erkänner jag verkligen inte, John Andersson. Jag tycker det skall bli en besvärande situation för John Andersson att komma hem och deklarera den här inställningen, då han vet hur svårt våra inlandskommuner har det: Jörn, Sorsele, Åsele och många fler. Men jag tror att vi får göra upp denna fråga på hemmaplan. Jag anser att folkpartiets inställning här har varit glasklar. Vi har förordat stödområde A, och det är en riktig bedömning.
Herr talman! Ulla Orring har inte någon replikrätt kvar och kan inte svara mig, men jag måste ändå säga att denna satsning i Norrbotten genom att sänka arbetsgivaravgiften mig veterligt inte har gett några nya jobb. Det är helt klart. Jag tycker att den prövotid vi har haft nu är tillräcklig för att dra slutsatsen att dessa 360 milj.kr. kommer att ge många arbetstillfällen i våra län, om de placeras i länsanslaget. För det är ju den erfarenhet vi har i dag att det är detta glesbygdsbidrag som gett de nya arbetstillfällena, och framför allt de långsiktiga arbetstillfällena. Jag tror att Ulla Orring har helt fel när hon säger att vi bör utöka detta stödområde och sänka arbetsgivaravgifterna även i Västerbotten. Jag tror att folkpartiet är ute och cyklar nu som i många andra sammanhang.

Herr talman! Under motionstiden i anslutning till den regionalpolitiska propositionen framlade jag tillsammans med mina moderata kolleger i de fyra norra länen en motion som utmynnar i att regeringens förslag avvisas av riksdagen. Regionalpolitiken bör bli föremål för en ny utredning. Under tiden fram till 1986 kan den nuvarande regionalpolitiken tillåtas gälla. Flera av de grundläggande värderingarna och synpunkterna — om dock icke alla i vår motion delas av moderata samlingspartiet. Jag känner därför inte något behov av att yrka bifall till motionen, utan är nöjd med den behandling den indirekt fått av de moderata ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet. Under ett 20-årigt arbete i näringslivet i ett av Norrlandslänen, har jag haft både glädjen och sorgen att följa de regionalpolitiska satsningarna ända sedan deras start 1966. Jag kan därmed utan att förhäva mig påstå att jag har en hel del praktiska erfarenheter av regionalpolitiken, som det kan vara av värde att ta fram. Regionalpolitiken har i huvudsak varit framgångsrik under åren av allmän tillväxt i Sverige. Med en krympande industriell sektor, grundad bl.a. på ändrade internationella förutsättningar med hårdare konkurrens, har de norrländska basindustrierna tvingats till nödvändiga nedläggningar och omstruktureringar. Och någon egentlig kompensation har vi inte fått trots regionalpolitiken. Det är bara de företag, som har en egen industriell eller affärsmässig styrka som kan visa på framgång, inga andra. Därför behövs andra åtgärder än de regeringen föreslår. Norrland är i kris, faktiskt i en betydligt allvarligare kris än vad många är medvetna om — inte minst här i riksdagen. Vi har genomgående en åldersstruktur i Norrland som inte ger särskilt stort hopp inför framtiden. Vi har ett sviktande elevunderlag i många av våra gymnasier, som leder till en begränsning av urvalet av ämnen. Vi har ett jordbruk där åldersstrukturen begränsar möjligheterna till sysselsättning i inlandet och till nedläggning av jordbruk. Vi har en högre utbildning vid högskolor och universitet som inte speciellt backas upp av riksdagspartierna. Herr talman! Vi har också en socialdemokratisk dominas i kommuner och landsting i Norrland, där doktrintrogna kommunaloch landstingsråd är uppfödda med och hela tiden matas med stöd. Deras praktiska erfarenheter av företagande är i många fall minimala och vanligtvis begränsade till de kommunala bolag som ytterst sällan går med vinst. Deras kamp för kommunal egenregiverksamhet och ovilja att överlåta till enskilda personer och företag att ombesörja sådant som i dag kommuner ägnar sig åt är betydligt mer accentuerat i Norrland än i andra delar av Sverige. Hur skall vi, herr talman, kunna bygga upp en företagartradition, om man har politiska företrädare som längst inne har en negativ inställning till enskilt företagande? Hur skall vi i Ådalen kunna få en företagarmiljö, när socialdemokraterna hela tiden håller Ådalens dystra historia vid liv med jubiléer och Kramforsmanifest? Det är faktiskt bara i de kommuner där det borgerliga inflytandet har varit påtagligt — Örnsköldsvik, Skellefteå och möjligen Östersund — som vi har en företagartradition och en positiv inställning till enskild företagsamhet. Socialdemokratin måste lära sig att alla problem inte löses med bidrag. Här behövs en grundläggande sinnesförändring! Jag ärledsen att behöva konstatera att den regionalpolitiska propositionen är dålig. En känd herre har sagt: ”Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.” Statsrådet Peterson talar om för oss i propositionen att ”industridepartementet inlett en kartläggning av hur väl företagen känner till de industrioch regionalpolitiska stöden, i vilken omfattning de utnyttjas och vad företagen anser om stödens utformning i relation till företagens behov”. Är inte detta, herr talman, ett fantastiskt påstående som industriministern gör? Statsrådet vet med andra ord inte om stödformerna är de rätta, om regionalpolitiken är riktigt utformad. Efter 20 år med en regionalpolitik av socialdemokratiskt märke vet man inte inom socialdemokratin vilken verkan regionalpolitiken har. Detta står på s. 58 i propositionen. Herr talman! När Olof Palme besökte Västernorrlands län fanns det anledning för honom att kommentera det socialdemokratiska partiets planer att satsa 1,5 miljarder kronor på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är socialdemokratisk regionalpolitik! Där de flesta mandaten står att vinna, där bedriver man regionalpolitik. Någon annan förklaring än socialdemokratisk regionalpolitik kan man förmodligen inte heller finna till regeringens satsning i Uddevalla. 6 mil från Göteborg och knappt 3 mil från Trollhättan med sin överhettade arbetsmarknad har man mage att satsa 285 milj.kr. i regionalpolitiskt stöd, dessutom pengar för vägar, utbildning, etc. Till råga på allt släpper man löst drygt 12,5 miljarder av Volvos investeringsfondsmedel. Hur tror ni att man upplever detta i Norrlandslänen? Det här är också socialdemokratisk regionalpolitik. Man har, herr talman, belagt norrländsk vattenkraft med en särskild skatt, som avtappar Norrland på hundratals miljoner kronor. Man har berövat de norrländska kommunerna deras inkomster av vattenkraften. Detta är socialdemokratisk regionalpolitik. Man har höjt bensinskatt och kilometerskatt, någonting som drabbar Norrland hårdare än andra. Detta är också socialdemokratisk regionalpolitik. När John Andersson och många andra, inte minst socialdemokrater, talar om behovet av FoU-satsningar i Norrland, skall vi betänka att socialdemokraterna för ett par år sedan tog bort avdragsrätten för FoU. Detta är socialdemokratisk regionalpolitik! Norrland är i kris. Energikostnaderna är höga, inte minst med hänsyn till kraven på god ventilation. Det är också svårt att rekrytera kvalificerad personal, som lärare i gymnasier, skogsfaktorer i Junsele, företagsledare i Hammerdal. Varför? Jo, därför att vi har ett mycket orättfärdigt — jag skulle nästan ha lust att säga idiotiskt — skattesystem. Även maken eller makan måste ha arbete, annars fungerar inte en familj i dagens Sverige — utan bidrag förstås! Inget mindre företag i Norrland har råd att betala en företagsledare de 600 000-700 000 kr., som är nödvändigt för att kompensera hustruns inkomstbortfall på den nya platsen, där hon inte kan få något arbete. Vad händer då? Jo, i stället får man anställa en chef som inte är lika bra. Vad leder detta till? Jo, sämre lönsamhet, lägre expansion och färre arbetstillfällen. Den solidariska lönepolitiken leder till att den anställde i ett företag å sin sida inte har någon möjlighet att välja ett arbete med lägre lön och därigenom behålla sin arbetsplats. Är det regionalpolitik? Herr talman! Marginalskatterna är så höga att det inte går att få ihop ett eget kapital utan att man vinner på lotteri. Den enda form av enskild förmögenhetsbildning som får socialdemokraternas stöd är lotterier! Hur skall jordbrukare och enskilda personer kunna ta över jordbruk eller företag eller starta nytt utan eget kapital? Inte riskerar man med speciellt varmt hjärta hus och hem och lånar pengar, när man får gå i borgen för det mesta. Nej, herr talman, en moderat skattepolitik, som uppmuntrar sparande och en positiv inställning till företagande i Norrland, det är vad vi behöver. Vi behöver inte flera personer som i länsstyrelser och utvecklingsfonder, landsting och kommuner anställs för att administrera regionalpolitik. Det är inte den sysselsättningen vi vill ha. Det vi behöver är människor som vill satsa. De finns, men då krävs en annan regionalpolitik och andra politiker i Norrlandslänen — en regionalpolitik som gynnar Norrland och inte en socialdemokratisk regionalpolitik, som gynnar storstadsregionerna med deras många riksdagsmandat. Det vi behöver är större sammanhållning över partigränserna bland oss som är valda ombud för Norrland. Med detta yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Vi tre socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jämtlands län har vid olika tillfällen och på olika sätt här i riksdagen försökt beskriva hur vi ser på situationen i vårt län. Vi har då pekat på det som vi anser vara speciellt i vårt område, såväl när det gäller problem som när det gäller goda förutsättningar. Förhållandena torde därför vara så väl kända att det knappast vore meningsfullt att nu ta kammarens tid i anspråk för en upprepning. Jag skall därför avstå från det. I samband med den regionalpolitiska propositionen har vi väckt fem motioner. Utskottet har uttryckt förståelse för våra synpunkter och har i flera avseenden gjort välvilliga skrivningar. Jag vill emellertid peka på ett förhållande som är verkligt speciellt i vårt län och som jag tycker att utskottsmajoriteten inte riktigt har förstått. Vårt län är mycket glesbefolkat, med bara ett tätbefolkat område — Östersund — där ca 40 20 av länsbefolkningen bor och där även ungefär hälften av arbetsplatserna i länet är belägna. Där finns också de större företagen, även om de sedda i ett riksperspektiv är små. Den andra delen av länet, som är den helt dominerande till ytvidden, är vidsträckt och glest befolkad. Här finns, med ett par undantag, endast små tätortsbildningar. Detta förhållande gör att vårt näringsliv är mycket småskaligt, vilket i sin tur innebär att vi i länet har förhållandevis många ansökningar om små lokaliseringsstöd. Detta framgår också av propositionen, där det redovisas att Jämtlands län, som är det näst lägst industrialiserade, ändå haft 14 96 av totala antalet lokaliseringsärenden. De särskilda medel som via länsanslaget tilldelats länsstyrelserna har påtagligt förbättrat möjligheterna att på ett offensivt sätt ta sig an Jämtlands läns utvecklingsproblem. Även om medlen varit av relativt begränsad omfattning i förhållande till de behov som funnits, har många värdefulla insatser kunnat genomföras. Från länets sida har under en följd av år framhållits att behoven av medel för regionala utvecklingsinsatser är åtskilligt större än den medelstilldelning vi fått. Som jag tidigare sade kännetecknas vårt näringsliv av att det är småskaligt och att vi därför har förhållandevis många ansökningar om små lokaliserings stöd. I förhållande till andra län kommer därför en osedvanligt stor del av besluten om lokaliseringsstöd att belasta det samlade länsanslaget. Detta kommer att ytterligare accentueras när man nu höjer beloppsgränserna för beslut som kan fattas i länen från 7 till 9 miljoner. Med den här beskrivna bakgrunden har vi, enligt vår mening väl motiverat, krävt att vid fördelningen av medel för regionala utvecklingsinsatser väsentligt ökad medelstilldelning skall komma Jämtlands län till del, så att de utvecklingsförutsättningar som finns i länet fullt ut kan tillvaratas. Tyvärr har vi inte fått något gehör i utskottet för dessa tankegångar, men jag försäkrar, herr talman, att vi återkommer i frågan.

Herr talman! Jag har vid två tidigare tillfällen när vi har behandlat regionalpolitiken kritiserat arbetsmarknadsutskottet för att man har fört Gävleborgs län till Mellansverige. Nu vill jag i stället ge utskottet en eloge för att utskottet har tagit fasta på den kritiken och återfört Gävleborgs län till Norrland. Det är riktigt, för Gävleborgs län kommer alltid att vara en integrerad del av Norrland med de problem Norrlandslänen har. Den förra socialdemokratiska regeringen förde under första hälften av 1970-talet en mycket framgångsrik regionalpolitik. Under åren 1970-1976 ökade också sysselsättningen i skogslänen. Industrisysselsättningen ökade i hela landet med 38 000 personer, varav mer än hälften i skogslänen. En tidigare negativ befolkningsutveckling vändes alltså under första hälften av 1970-talet till en positiv sådan. Sedan kom de borgerliga regeringarna, och utvecklingen vände på nytt. Därför är det bra att man nu i den regionalpolitiska proposition som vi behandlar satsar hela 7,5 miljarder kronor på regionalpolitiken under en fyraårsperiod. Det är alltså en ökning med närmare 900 miljoner. Jag vill hävda att detta inte är någon dålig satsning. Efter vad jag förstår är det utan tvivel den mest omfattande regionalpolitiska proposition som lagts fram i vårt land både när det gäller pengar och när det gäller nytänkande. Det är bra att en stor del av dessa pengar fördelas ut till länen. Det kommer att innebära ökade resurser för regionalt utvecklingsarbete i länen. Betydelsen av detta har vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken också framhållit i motionerna 1469 och 1471, där vi också kräver en större tilldelning av medel för regionala utvecklingsinsatser i Gävleborgs län. Det gör vi mot bakgrund av att Gävleborgs län vid en jämförelse med andra län med samma typ av problem hittills har tilldelats en liten andel av dessa medel. Jämförbara län som Kopparbergs, Värmlands och Västernorrlands län har fått en väsentligt större tilldelning — jag konstaterar detta utan att för den skull missunna dem det. Om man tittar på tilldelningen för budgetåret 1984/85 ser man att Gävleborgs läns tilldelning ligger väsentligt under den tilldelning som övriga skogslän har fått. Gävleborg fick 27 miljoner, Kopparberg 28, Värmland 31, Västernorrland 40, Jämtland 52, Västerbotten 55 och Norrbotten 63 miljoner. Av detta framgår att Gävleborgs län bör få en väsentligt större tilldelning När det nu sker en ökning med hela 80 miljoner på det här anslaget för nästa budgetår, utgår vi ifrån att regeringen vid fördelningen av dessa medel tar särskild hänsyn till de alldeles speciella behov som Gävleborgs län har. Det har också utskottet med skärpa understrukit, såvitt jag förstår. Gävleborg är också speciellt utsatt. I området har kraftiga strukturförändringar inom basnäringarna, främst inom järnoch stålindustrin samt pappersoch massaindustrin, resulterat i företagsnedläggelser, hög arbetslöshet och ogynnsam befolkningsutveckling. Stora insatser har gjorts för att hålla sysselsättningen i länet uppe. Uppåt 10 000 personer har kunnat beredas arbete eller utbildning genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Trots detta är emellertid problemen i länet stora. Ca 60 96 av industrisysselsättningen finns inom de utsatta basnäringarna. Bara Norrbotten har en högre andel sysselsätta inom basindustrin. Problemen på arbetsmarknaden märks på flera olika sätt. Enklast ser man detta om man tittar på arbetslösheten. Det är egentligen bara Norrbotten som har högre siffror än Gävleborg. Gävleborg har tillsammans med Norrbotten och möjligen Värmland den högsta arbetslösheten i landet. Till detta kan läggas att länet har den högsta andelen förtidspensionerade i riket. Antalet förtidspensionärer i Gävleborg närmar sig 15 000. Inom länet görs stora insatser för att utveckla nya verksamheter som kompensation för de arbetstillfällen som försvinner. Under den sista treårsperioden har det satsats över en halv miljard av statliga pengar för upprustning av länets vägnät. Det har med andra ord aldrig satsats så mycket pengar som under den sista treårsperioden på vägnätet i vårt län. Detta kommer vi naturligtvis att ha en enorm nytta av i framtiden. En förnyelse sker också av länets näringsliv. Många nya verksamheter sätts i gång. På kort sikt kan emellertid de nya verksamheter som kommer i gång inte tillnärmelsevis väga upp den sysselsättningsnedgång som sker främst inom basnäringarna. De kommuner som för närvarande är hårdast drabbade är Sandviken och Söderhamn. Utöver större tilldelning av medel för regionala utvecklingsinsatser är det också utomordentligt angeläget med andra statliga insatser, typ Uddevalla och typ Timrå, i första hand för Sandviken och Söderhamn, för att lösa de akuta problemen, men också för att bidra till en snabbare utveckling av nya jobb på sikt. Insatserna måste göras över ett brett fält. Jag kan nämna att Söderhamns kommun med bidrag genom projektpengar från länsstyrelsen har gjort en egen utredning med förslag om hur kommunen, de större företagen och staten i samverkan skall kunna bidra till att vända den negativa utveckling som för närvarande äger rum i Söderhamnsområdet. Det är vår bestämda uppfattning att staten bör gå in med ekonomiska åtaganden av den storleksordning som anges i den här utredningen. Då kommer statens insatser i Söderhamnsområdet att bli av ungefär samma storleksordning som de ekonomiska åtaganden man har bundit sig för i Timråregionen. Vi kommer från Gävleborgsbänken att på olika sätt verka för att de förslag som läggs fram i den här utredningen också kommer till utförande. Till sist: De förslag till åtgärder som redovisas i den regionalpolitiska propositionen är jag övertygad om kommer att verksamt bidra till en förnyelse av näringslivet i Gävleborgs län. Men för att klara de akuta problemen behövs det i nuläget statliga punktinsatser i vissa regioner av den typ som jag tidigare nämnt om.

Herr talman! Jag har i en motion, nr 2660, tagit upp problemen i Gävleborgs län. Jag har pekat på en rad konkreta åtgärder som borde vidtas. Vidtog man dessa åtgärder skulle naturligtvis den höga arbetslösheten i länet minska. Jag stod här för ett år sedan och talade också då om problemen i Gävleborgs län. Visserligen har det skett någon förbättring — arbetslösheten har sjunkit en aning —, men trots det är problemen lika stora. Olle Östrand har beskrivit industristrukturen i vårt län, och jag kan instämma i vad han sade. Herr talman! Jag skall nu inte ta mer av kammarens tid i anspråk. Trots att jag anmält mig för tio minuter, kan jag nöja mig med att tala i tre minuter — det kan ju vara positivt. Jag inskränker mig därför till att säga att min motion nr 2660 finns. Den är väldigt bra, och det är bara för dem som är intresserade att läsa den. Motionen har fullföljts i reservation nr 71 i arbetsmarknadsutskottets betänkande, och jag vill yrka bifall till denna.
Herr talman! Vi är fyra socialdemokrater representerande Dalarna, Bohuslän, norra Älvsborg och Värmland som i motion 1453 tar upp det regionalpolitiska samarbetet i Norden. Det är mycket angeläget att det nordiska gränssamarbetet utvecklas. Det skulle vara till stor nytta för befolkningen på båda sidor om riksgränsen. Det som vi aktualiserat i motionen är utarbetandet av en utvecklingsplan för vad vi benämner Mittskandinavien och som består av sju län — tre fylken i Norge och fyra län i Sverige: Dalarna, Bohuslän, norra Älvsborg och Värmland. Det är beklagligt att utskottet inte tagit motionen mer på allvar och insett det viktiga och nödvändiga i att utveckla det nordiska samarbetet. Jag anser att ett fördjupat samarbete mellan Norge och Sverige inom detta gränsområde skulle vara ett bra sätt att gemensamt angripa sysselsättningsproblemen och skapa en bättre regionalpolitisk balans. Samordning av industrioch regionalpolitiska åtgärder för att stärka det nordiska industripolitiska samarbetet är en viktig fråga, där det krävs centrala framtidsriktlinjer. Olika delar av den region som vi har aktualiserat i den här motionen har skilda förutsättningar, eftersom förhållandena är olika, men förutsättningarna är mycket goda för att gemensamt utveckla och stärka regionen näringspolitiskt. Det finns goda förutsättningar för att vi gemensamt skall kunna främja och stärka utvecklingen inom regionen, men då krävs också hjälp från regeringen. De näringsområden som kräver utveckling är flera, men de främsta insatserna behövs i fråga om kommunikationer, industriell utveckling, turism och utbildning. Det finns många områden där konkreta samarbetsprojekt skulle kunna utvecklas till nytta för hela det område som utgörs av de här sju länen. Skogsnäringen, verkstadsindustrin, fiske och vattenbruk samt energisektorn är exempel på områden där näringslivsstrukturen inom regionen helt eller delvis är densamma. De här gränsområdena spelar också redan i dag en viktig roll för turism, friluftsliv och rekreation. Regionen bör vara mycket intressant att utveckla till ett turistiskt centrum i norra Europa. Inom området finns tillgång till hav, älv, sjö, skog och fjäll, vilket bör göra det högintressant för stora grupper människor för rekreationsoch fritidsändamål. Skall denna resurs kunna utnyttjas på ett riktigt sätt, ställs stora krav på samhället. Ett annat aktuellt och mycket angeläget samarbetsområde är miljöpolitiken, som det är viktigt att man gemensamt kan klara av. Det hot som t.ex. försurningen utgör kräver gemensamma insatser utan hänsyn till vare sig riks-, länseller kommungränser. Herr talman! Jag har med det här korta inlägget velat ge uttryck för att hela det område som vi motionärer benämnt Mittskandinavien är ett ur regionalpolitisk synpunkt viktigt område, som kräver samlade insatser under de närmaste åren. Därför hoppas jag att det kan ske en utveckling helt i linje med de riktlinjer som skisserats i motionen. Området är angeläget för regionalt svenskt-norskt samarbete, varför jag hoppas att regeringen är beredd medverka till att det kommer till stånd en utvecklingsplan för Mittskandinavienregionen.

Herr talman! Utvecklingen i Bergslagsregionen har under en lång följd av år varit mycket besvärlig med ett stort antal driftinskränkningar och företagsnedläggelser. Inte minst har gruvoch stålindustrin varit hårt utsatt. Västmanland är — det sägs ofta — landets mest industrialiserade län. Samtidigt håller länet på att utvecklas till att bli en avfolkningsbygd, den under senare år värst utsatta i hela landet. Industridepartementet har nyligen redovisat siffror som ger denna dystra och djupt oroande bild av Västmanland. Man kan utan några som helst överdrifter konstatera att Västmanland är ur sysselsättningsoch befolkningssynpunkt ett län i kris. Herr talman! Mot den bakgrunden upplevde jag industriminister Thage Petersons anförande tidigare i dag om regionalpolitiken som en flykt undan verkligheten. Industriministern sade nämligen ungefär så här: Jag träffar under mina resor till de olika länen representanter för de politiska partierna. Dessa representanter är glada och tacksamma för den regionalpolitik som förts av den socialdemokratiska regeringen under de senaste åren. Jag skulle vilja utbrista: Fy på sig, industriministern! Sysselsättningsläget är alldeles för allvarligt, icke minst i Västmanlands län, för att utsättas för sådana skämt som industriministern hänger sig åt. Industriministern har tydligen redan glömt den svidande kritik som han mötte under sina krisbesök, t.ex. i Västmanland. Den kritiken kom inte minst från hans egna partivänner på lokal nivå i sådana orter som Fagersta, Skinnskatteberg och Hallstahammar. Det verkar som om industriministern redan har glömt den allvarliga kritik som framförts mot hans regionalpolitik. Under perioden 1984-1990 väntas Västmanlands län förlora närmare 8 000 invånare. Inte ens Norrbottens län visar en så negativ bild i fråga om befolkningsutvecklingen. Även sysselsättningsläget utvecklas negativt för Västmanland. Närmare 5 000 arbetstillfällen går förlorade under 1980-talet, enligt den prognos som gjorts. Denna utveckling är en följd av att näringslivsstrukturen i länet förändras. När Västmanland började få problem i början av 1970-talet kunde man inte, som i många andra län, låta en omfattande offentlig sektor suga upp den överblivna arbetskraften. Detta är en av förklaringarna till att antalet arbetstillfällen har minskat i vårt län. Sysselsättningssituationen och befolkningsutvecklingen följs i regel åt. Näringslivet i Västmanland domineras i mycket stor omfattning av industrisektorn. Mest markant är denna dominans i kommuner som Fagersta, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar. Dessa orter har också drabbats mycket hårt av arbetslösheten, inte minst ur sysselsättningssynpunkt. Man har emellertid även drabbats av de följdverkningar som följer i spåren av detta. Strukturrationaliseringen har farit fram som en farsot och dragit med sig en omfattande arbetslöshet. Endast om näringslivet finner det riktigt att satsa på verksamhet just i Västmanlands nuvarande kriskommuner, kan människorna i dessa kommuner åter börja tro på framtiden. Mot denna bakgrund är bl.a. stödområdesindelningen en mycket viktig faktor när företagen avgör om en lokalisering till de tidigare bruksorterna kan vara ett alternativ eller inte. Vid översynen av stödområdesindelningen 1982 placerades Fagerstaregionen — kommunerna Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg — i stödområde C. Surahammar och Hallstahammar som har liknande sysselsättningsproblem hamnade helt utanför stödområdesindelningen. Tre år senare kan man konstatera att den besvärliga situationen i de fem bruksorterna markant förstärkts genom att ytterligare ett stort antal arbetstillfällen försvunnit, samtidigt som man i nuläget står mitt i en stor omstrukturering av stålindstrin. Fagerstaregionen, men även Surahammar och Hallstahammar, har drabbats extremt hårt av strukturomvandlingen inom industrin. Regeringen anförde i propositionen, som föregick riksdagens beslut 1982 om stödområdesindelningen, att stora sysselsättningsminskningar i en kommun till följd av tillbakagång inom en näringsgren bör tillmätas stor betydelse vid inplacering i stödområde. Jag tror att detta uttalande är mycket viktigt att ta fasta på för många landsdelar. De fem kommunerna i Västmanland uppfyller enligt mitt sätt att se detta krav på ett övertygande sätt. För den fortsatta omstruktureringen och rekonstruktionen av näringslivet i Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg, Surahammar och Hallstahammar är stödområdesplaceringen ett mycket viktigt hjälpmedel. Herr talman! Mot denna bakgrund har jag i en motion yrkat på att de fem nämnda kommunerna inplaceras i stödområde B. Jag beklagar verkligen att utskottet yrkar avslag på denna motion. Avslutningsvis yrkar jag bifall till de folkpartireservationer som är fogade till betänkandet.